Fru talman! Jag tycker det är genant att man kan vara så nöjd som fru Swartz är när hon vet att det bara är knappt 10 96 av de kvinnor som behöver smärtlindring vid förlossning som verkligen får det. Det är genant att fru Swartz tar så lätt på de sifferuppgifter som kommer från socialstyrelsen i den här frågan. Så säger fru Swartz att utskottet skriver starkt. Jag antar att hon då menar vad som står längst ned på s. 16 i utskottets betänkande, nämligen: ”Utskottet anser att utbildningen av läkare och annan vårdpersonal numera nått en sådan omfattning att verksamhet med effektiv smärtlindring vid förlossning skall kunna ges en hög prioritet av sjukvårdshuvudmännen. Utskottet vill med skärpa understryka angelägenheten av att så också sker.” Det här ger emellertid inga som helst garantier för att frågan får en lösning till kvinnornas bästa. Fru Swartz är inte lika pessimistisk som jag, vilket är synd. Annars skulle hon kanske kunna medverka till denna frågas lösning. Om utskottet verkligen vore angeläget att lösa problemet med kvinnors rätt till effektiv smärtlindring vid förlossning skulle man förstås för många år sedan ha biträtt de krav som rests från vpk. Deras riktighet bekräftas i undersökning efter undersökning, senast i den som Elisabeth Lagercrantz har lagt fram. Hon påvisar hur mödrars psykiska välbefinnande eller icke välbefinnande påverkar graviditet, förlossning och barnets utveckling efter förlossningen.

Fru talman! Jag är, Inga Lantz, inte nöjd med rådande situation; det är f. ö. ingen annan i utskottet heller. I så fall skulle vi inte ha skrivit som vi har gjort. Det är emellertid också fråga om ett resurstänkande. Jag har sagt tidigare att så länge det finns en enda kvinna som behöver smärtlindring vid förlossning men kanske inte kan få det, så är det vår skyldighet att försöka ge henne sådan. Men det är också fråga om att hinna med att utbilda läkare, barnmorskor och annan personal. Det kräver inte minst resurser. Sjukvården bestar som bekant också av andra områden än detta. Det går inte att bara prioritera ett område.
Fru talman! Kersti Swartz är inte nöjd. Men då vill jag fråga: Varför gör man ingenting åt denna sak? Så kommer det vanliga försvaret att vi har inga resurser. I socialstyrelsens rapport står också att man inom de samhällsekonomiska ramarna skall klara ut frågan om smärtlindring vid förlossning. Men det finns pengar till andra ändamål i vårt samhälle. Då är det ingen som pratar om ekonomiska resurser och samhällsekonomiska ramar. Det finns pengar till att sänka skatten för de högavlönade, vilket de borgerliga föreslår. Då är inget resurstänkande med. Det finns i detta samhälle pengar till att spilla miljarder på storfinansen. Men att infria ett tio år gammalt löfte till kvinnorna har man inte råd med.
Fru talman! Låt mig till sist bara säga att vi riksdagsmän väl kan ha anledning att lita på socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen.
Fru talman! Det var ett sista argument; det förstår jag. De här instanserna har vi inte kunnat lita på hittills. Jag tror inte kvinnorna kan göra det heller. Vad som behövs är att vi tar ansvar för de reformer som vi beslöt om för tio år sedan, så att det blir någonting av. Man kan inte skylla på andra instanser. Riksdagen har fattat detta beslut, och det är riksdagens sak att se till att det blir förverkligat. Det är på tiden efter tio års hattande.

Fru talman! Jag tror att det av praktiska skäl är bra om jag allra först meddelar kammarens ledamöter att jag inte tänker begära votering i detta ärende. Nu skall jag be att få meddela dem som lyssnar eller som läser inlägget i snabbprotokollet, att visst kommer riksdagen riksdagstekniskt att avslå min motion. Men läs betänkandet! Utskottet instämmer, ”delar motionärens uppfattning”, ”vill stryka under vikten av” osv. Den nykomling i den här församlingen som har hört talas om s.k. positiv skrivning och inte riktigt vet vad en sådan innebär — läs betänkandet! Vad mer kan man begära av en positiv skrivning? Men varför begär jag då ordet? Jo, jag har i många år upplevt att många politiker och beslutsfattare har en positiv inställning till utbildning och utveckling av anställda — dock företrädesvis vid personalfester, medaljutdelningar och jubiléer. Men hur är det ti!l vardags? Då är det betydligt 79 intressantare att diskutera såväl nyinvesteringar som underhållssatsningar i byggnadskonstruktioner, maskiner, lastbilar och truckar än investeringar i människor. Och ändå innebär en anställning av en enda medarbetare i gatukontoret där hemma i kommunen eller i byggnadsstyrelsen här i Stockholm en miljoninvestering. Vad kostar i genomsnitt en anställd om året? Ca 100 000 kr. lågt räknat. Vad kostar denne ende medarbetare under 10 år, 20 år, 30 år? Vad gör man i det enskilda näringslivet för att denna enda människa skall göra en produktiv insats och samtidigt känna arbetstillfredsställelse? Vad gör man inom den offentliga sektorn? Låt mig först få säga att motionens tillkomst i hög grad hör samman med den offentliga sektorns oerhörda expansion under senare år. I ett tiotal år har den offentliga sektorn ökat med i genomsnitt 5-6 96. Samtidigt har våra tillgångar — tillväxten i bruttonationalprodukten — ökat med i genomsnitt 2-3 246. Allt mer av skattebetalarnas pengar går till den offentliga sektorn. Bryter vi inte den trenden dröjer det bara 8-10 år tills samhällets totala skatteinkomster går åt för att klara världens största offentliga sektor. Här måste olika åtgärder på kort och på lång sikt vidtagas. En åtgärd är exempelvis att de statliga verken och myndigheterna omgående prövar varje möjlighet att klara sina uppgifter till lägre kostnad. Bort med byråkrati och krångel! Öka effektiviteten genom bl.a. utbildning och utveckling! Starta omgående en sparkampanj på varje myndighet, på varje statligt verk, på varje sektion och avdelning! Olof Palme åker omkring och utnyttjar den här situationen. Att det är hans och hans partis politik som under åren fram till 1976 lade grunden för denna olyckliga utveckling, det säger han inte. Nej, Palme är taktiker. I morse kunde vi höra i radion hur Palme i går kväll i Malmö utnyttjade den här skrämseltaktiken. Det är beklagligt att en svensk politiker på partiledarnivå — tidigare t.o.m. statsminister — uppträder så. Om nu vissa socialdemokrater verkligen tror att det är fråga om en rasering av det sociala trygghetssystemet eller att det är de svaga som skall drabbas eller att vi skall ställa statstjänstemän på gatan — läs då min motion! Läs arbetsmarknadsutskottets betänkande! Jag vill, och utskottet vill, konstruktivt medverka till ökad effektivitet i den statliga förvaltningen bl.a. genom utbildning och utveckling. Låt mig här få påminna åhörarna om att stora delar av det enskilda näringslivet under hela 1970-talet har tvingats till allt hårdare rationaliseringar och personalindragningar. Oron för tryggheten i jobbet, oron för varsel och uppsägningar, oron för konkurs och oron för att hela fabriker och verkstäder måste stängas har allt fler människor tvingats leva med dagligen. Detta har inneburit ökade krav på varje medarbetare. Ökade krav på omställning, anpassning till ny teknik och annan organisation, omflyttning, ökade krav på kunskaper och färdigheter etc. Det är inte så konstigt att allt fler inom den enskilda sektorn har blivit medvetna om marknadsmekanismens funktion, att intäkterna skall vara större än kostnaderna, att företaget måste gå med vinst. Det är inte så konstigt att man har satsat alltmer på den ekonomiska informationen. Under de senaste åren har företagsledningar och chefer insett Nr 28 att kostnadsmedvetenheten hos den enskilde anställde förutsätter en öppen och begriplig ekonomisk information. Åtskilliga gånger om året informerar man om den samhällsekonomiska situationen, om hur det går för det egna företaget och om hur det går ekonomiskt för den egna lilla arbetsenheten inom företaget. Vad görs inom den offentliga sektorn? Det gäller ändå 1,4 miljoner anställda. Hittills har den ekonomiska informationen varit bristfällig. Kanske är den på väg att bli bättre. Jag har i min hand en skrivelse som Göteborgs kommuns revisorskollegium översände till kommunstyrelsen i Göteborg den 23 mars 1979. Den är utomordentligt intressant. Man börjar så här: ”Göteborgs revisorskollegium anser det vara av stor betydelse, att kännedomen om kommunens ekonomi blir så spridd som möjligt till kommunens alla förtroendemän och anställda och till kommunmedlemmarna. Så synes emellertid ej vara fallet. Utanför kommunstyrelsens krets förefaller kunskaperna om kommunens utveckling och dess ekonomiska läge i dag och på längre sikt vara alltför otillräckliga hos alltför många förslagsställare, beslutsfattare och kostnadsställeansvariga.” I ett annat stycke skriver man: ”Grunden för kommunens verksamhet är dess ekonomi. Saknas baskunskaper härom leder kunskapsbristen ej sällan till onödiga problem och störningar i verksamheten samt även till ogrundat missnöje hos anställda Slutligen ett tredje citat: ”Möjligheterna till effektivisering av verksamheten genom kommuncentrala direktiv är naturligtvis begränsade, vilket kommunstyrelsen anfört —-—-—-. De anställda, som dagligdags handhar verksamheten, måste i första hand ge förslag till eller själva genomföra exempelvis bättre arbetsmetoder och personalbesparingar.” Här går verkligen Göteborgs kommun före. Jag förutsätter att kommunalmännen i Göteborg har omsatt revisorernas tankar i handling under de senaste månaderna. Vad gör våra generaldirektörer och verksledningar för att göra den anställde i den statliga förvaltningen kostnadsmedveten? Hur många gånger om året får statstjänstemannen ekonomisk information om vilka ekonomiska förutsättningar som gäller för den egna avdelningen, för det egna verket eller myndigheten? Hur ofta får de statsanställda information om de ekonomiska resurser som står till regeringens och riksdagens förfogande? Såvitt jag vet förekommer detta sällan eller inte alls. Undra sedan på om det brister i kostnadsmedvetenheten i statliga myndigheter! Borde det inte vara dags nu att slå larm? Borde inte varje statstjänsteman i morgon dag få information om att nu är festen slut, nu minskar de ekonomiska resurserna? Borde det inte vara dags att vi huvudmän såg till att våra anställda — generaldirektörer, chefer, experter, ja, alla statstjänstemän — blev utbildade i 81 konsten att hantera den brydsamma situationen? Borde vi inte skapa förutsättningar för att kunskaperna om de samhällsekonomiska sammanhangen ökade? Svaret är självfallet ja. Jag förutsätter att regeringen omgående överväger åtgärder i den här riktningen. Jag förutsätter att de generaldirektörer som skall utnämnas inom kort uppfyller de ökade krav som vi under 1980-talet måste ställa på generaldirektörer och chefer i den statliga förvaltningen. Jag har inget emot att duktiga politiker — man brukar ibland tala om avdankade politiker, men vi kan väl undvika det i den här talarstolen och i stället tala om duktiga politiker med lång erfarenhet — får den här typen av uppdrag men ett villkor är att de också har den administrativa skicklighet, den arbetsledande förmåga och de personliga egenskaper som krävs. Jag förutsätter att alla våra generaldirektörer och närmaste chefer snarast får ett slags fortbildning på det här området. Skall vi klara den statliga förvaltningen på sikt måste det växa fram en kostnadsmedvetenhet och vilja att effektivisera arbetet inom själva arbetsenheten — hos de anställda själva. Och här bör verksledningarna i samverkan med de fackliga organisationerna gå före. Här måste de enskilda medarbetarna motiveras, stimuleras, stödjas och utvecklas. Resurser finns hos de enskilda anställda i statsförvaltningen. Det gäller nu — faktiskt i ett krisläge — att ta vara på dessa mänskliga resurser. Jag är inte ensam om att ha den här uppfattningen. Utskottet stöder mig, och riksdagen kommer om en liten stund att göra utskottets yttrande till sitt. Men det bör också sägas att utskottet i sitt betänkande pekar på de utredningar som arbetat och arbetar med dessa frågor. Personalutbildningsutredningen kom 1978 med sina förslag. 103 remissinstanser instämde i huvudsak i förslagen. I somras tillsattes kommittén för högre chefsutbildning. I förvaltningsutredningens huvudbetänkande behandlades kravet på flexibel förvaltning. Man framhöll bl.a. att personalledning i högre grad borde inriktas på personalplanering, personalutveckling och intern omplaceringsverksamhet. Låt mig få avsluta mitt inlägg med att citera ur utskottets yttrande: ”Utskottet vill stryka under vikten av att de angivna strävandena understöds med kraft av regering och myndigheter.” Detta är ett tungt uttalande.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

Herr talman! Interpellationen 1979 80:10 med anledning av motioner om abortlagstiftningen av bl.a. Sven Johansson.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat socialministern om hon avser att vidta några åtgärder — och i så fall vilka — för att närmare undersöka det stora antalet fall då barn fötts med missbildningar i Valdemarsvik. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Sedan några fall av vissa missbildningar konstaterats i Valdemarsviks kommun tog länsläkarorganisationen i Östergötlands län omedelbart initiativ till en undersökning av orsakerna till detta. Därvid framkom att sex fall av missbildningar inträffat under perioden september 1978-juni 1979. Två av dessa fall har med säkerhet kunnat fastställas bero på genetiska faktorer. I de fyra återstående fallen är det ännu oklart om det är fråga om s.k. felställningar, vilka skulle bero på fostrets läge i livmodern under graviditeten, eller reella missbildningar. Om det senare visar sig vara sannolikt, kommer länsläkarorganisationen att i samarbete med överläkaren för barnhälsovården genom bl.a. intervjuer med föräldrarna undersöka tänkbara orsaker till skadorna. Jag vill i detta sammanhang nämna att länsläkarorganisationen uppgivit att anledningen till att föräldrarna underrättats först sedan vissa preliminära studier gjorts var att föräldrarna inte skulle oroas i onödan. Länsläkarorganisationen har vidare undersökt dricksvattenförsörjningen i de aktuella fallen utan att något anmärkningsvärt framkommit. Dessutom har mödrarnas yrkesförhållanden och arbetsmiljöer penetrerats utan att det har visat sig föreligga några gemensamma faktorer. Inom socialstyrelsen har samtliga rapporterade fall av missbildningar i Valdemarsviks kommun fr.o.m. år 1973 analyserats med hjälp av styrelsens register över missbildningar och medicinska födelsemeddelanden. I rapporten konstateras att det totala antalet barn med någon missbildningsdiagnos är högre än förväntat med hänsyn till den genomsnittliga frekvensen av missbildningar i riket. Denna högre frekvens kan dock bero på slumpmässiga variationer. En studie av tidsperioden juli 1978-juni 1979 visar enligt rapporten att det är mycket troligt att fördelningen av missbildningsfall är helt slumpbetingad. I socialstyrelsens verksamhet ingår en löpande bevakning av missbildningsfödslar i riket och närmare undersökningar av iakttagna anhopningar av sådana fall. Analysen av förlossningsutfallet i Valdemarsvik kan betraktas som ett uttryck för denna verksamhet. Socialstyrelsen följer länsläkarorganisationens fortsatta utredning i Valdemarsviks: kommun med uppmärksamhet och kommer enligt vad jag har inhämtat för sin del att vidta de åtgärder som resultaten av pågående utredningar kan motivera.

Nr 29 Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Holm för svaret, som ju var både Torsdagen den innehållsrikt och intressant. 15 november 1979 Vi kan alltså slå fast två saker, nämligen dels att de typer av missbildningar det rör sig om i Valdemarsvik förekommer i betydligt högre grad där än vad — Om undersökning som anses normalt, dels att några riktigt ingående undersökningar inte gjorts. — av orsaken till Man har gått igenom mödra-, födelseoch barnavårdsjournalerna, med — medfödda missledning av dessa försökt komma fram till om det finns någon gemensam — bildningar hos nämnare mellan mödrarna och undersökt vattnet enligt socialstyrelsens — barn i Valdemarsanvisningar. Men man har inte talat med föräldrarna, vilket jag anser borde — vik vara en del av en mer ingående och systematisk undersökning för att se om det går att få fram någon gemensam nämnare mellan de föräldrar och barn som drabbats. Man har inte heller gjort några särskilda miljöundersökningar och inte några analyser av vattnet utöver de vanliga. Det kan finnas något i vattnet som ligger utanför den rutinlista från socialstyrelsen som man går efter vid provtagning. I morgon skall distriktsbarnläkaren på uppdrag av barnhälsovårdsöverläkaren fara till Valdemarsvik för att gå igenom journalerna, undersöka medicinering och eventuella ärftlighetsfaktorer och prata med föräldrarna. Det är bra, men frågan är om det är tillräckligt. Det kan visa sig att man behöver göra större miljöundersökningar, t.ex. av industriutsläpp, mer ingående vattenundersökningar och vidare mer noggranna undersökningar för att finna gemensamma faktorer. Därför vill jag gärna fråga hälsovårdsministern om svaret skall tolkas så, att om man efter distriktsbarnläkarens undersökning i Valdemarsvik kommer fram till att fler och mer ingående undersökningar behövs, då är hälsovårdsministern beredd att medverka till att erforderliga resurser ställs till förfogande via socialstyrelsen eller annan central myndighet.

Herr talman! Som jag sade inledningsvis i mitt svar på frågan kommer länsläkarorganisationen att i samarbete med överläkaren för barnhälsovården genom bl.a. intervjuer med föräldrarna undersöka tänkbara orsaker till skadorna. Man har alltså för avsikt att intervjua föräldrarna om detta. Jag vill också upprepa att det har inträffat flera fall av missbildningar i Valdemarsviks kommun än vad man kunde förvänta sig med hänsyn till frekvensen i riket. Analysen av missbildningsfrekvensen har utförts av den främsta expertisen som finns i landet inom det aktuella området. Hittills förefaller det dock som om slumpmässiga variationer skulle vara förklaringen till det förhållandevis högre antalet missbildade barn. Men undersökningarna fortsätter, som jag tidigare sade, och vi får avvakta en något fylligare rapport i ämnet så småningom. Jag vill påminna om att det pågår en omfattande undersökning inom socialstyrelsen, där vetenskaplig expertis från olika områden engagerats för att söka kartlägga orsakerna till vissa typer av allvarliga missbildningar, bl.a. ryggmärgsbråck. Detta projektarbete beräknas bli redovisat under första 89 Såväl socialstyrelsen som länsläkarorganisationen ägnar stor uppmärksamhet åt frågor som rör sådana missbildningar som kan tänkas bero på förhållanden i vår miljö. Jag vill i detta sammanhang erinra om att förslag lagts fram för riksdagen om inrättande av ett s.k. miljömedicinskt laboratorium, som beräknas sätta i gång sin verksamhet den 1 juli 1980. En viktig uppgift för detta laboratorium blir att studera vilka miljökomponenter som är särskilt riskabla, vilka grupper som är speciellt känsliga för sådan påverkan och på vilket sätt denna påverkan kan ge upphov till skador. Jag kan försäkra Anna Wohlin-Andersson att jag även för egen del kommer att följa dessa mycket viktiga frågor med stor uppmärksamhet.
Herr talman! Låt mig bara säga att jag är tacksam för det, för varken barnöverläkaren eller länsläkaren eller distriktet har lokala resurser för att genomföra sådana här mera omfattande undersökningar. Det är därför viktigt att samhället via socialstyrelsen eller annan central myndighet ställer resurser till förfogande, om det skulle behövas. Jag tolkar statsrådet Holms uttalande så att detta kommer att ske, och det tycker jag är positivt.

Herr talman! Mårten Werner har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att åstadkomma sådan arbetsmiljö i skolan att lärarna i görligaste mån skyddas för psykiska besvär. Rapporter om brister i skolans arbetsmiljö skall tas på allvar. Men läraryrket i sig är och har alltid varit svårt och krävande såväl fysiskt som psykiskt. Det finns inga enkla patentlösningar för hur man kommer till rätta med brister i arbetsmiljön i skolan. Ett genomgående tema för de reformer av grundskolan som beslutats de senaste åren har dock varit att försöka åstadkomma en bättre arbetsmiljö för såväl lärare söm elever. Låt mig nämna ett par exempel på inslag i dessa reformer: Att arbeta tillsammans i arbetslag kan för lärare innebära ökade möjligheter att få stöd och hjälp av kolleger. Det nya statsbidragssystemet för grundskolan medger att resurserna kan fördelas efter lokala behov. Den nya läroplan som riksdagen nyligen fattat beslut om ger ett stort utrymme för elevernas fria val. Detta kommer med all sannolikhet att öka trivseln bland eleverna. Läroplanen innebär också att en större del av arbetet på högstadiet kan genomföras i mindre grupper. Den s.k. normgruppens arbete tar direkt sikte på att skapa ett bättre arbetsklimat i skolan genom att söka förankra regler för arbete och samlevnad i en gemensam värderingsgrund. Skolan har också fått betydande resurstillskott de senaste åren. Beslutet om ett nytt statsbidragssystem har inneburit ökade resurser med ca 100 milj.kr. per år. Den sänkta undervisningsskyldigheten för stora grupper lärare fr.o.m. den I juli i år kostar ungefär 140 milj.kr. årligen. Den nya läroplanen kommer fullt genomförd att innebära ett årligt resurstillskott om drygt 300 milj.kr. för skolans del. Kommunerna har ansvaret för inte minst den fysiska arbetsmiljön i skolorna. Kommunerna i egenskap av arbetsgivare för lärarna har också ett ansvar för personalvården i stort. Jag räknar med att det delbetänkande som elevvårdskommittén kommer att lämna i januari 1980 och som berör utveckling av arbetsmiljö och personal kommer att belysa dessa frågor ytterligare. I sammanhanget kan jag också nämna att lärarna inom ramen för gällande medbestämmanderegler har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Sammanfattningsvis är jag övertygad om att de åtgärder som jag nu har redovisat, när de har slagit igenom fullt ut, avsevärt kommer att förbättra arbetsmiljön i skolorna.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag vet att Britt Mogård är mycket ambitiös när det gäller att göra det bästa av vår skola — många reformer har genomförts, och statsrådet hänvisar också till dem — men man kommer osökt att tänka på de reflexioner som gjordes av experter från OECD som var på besök här för någon vecka sedan. De ansåg att vi är duktiga att reformera och komma med idéer, men de efterlyste resultat och efterlyste reformernas och idéernas genomslagskraft. I slutet av svaret uttalar statsrådet en förhoppning om att arbetsmiljön inom skolan skall bli bättre, och vi får hoppas att den förhoppningen är mer än en from sådan. Orsaken till min fråga är den seriösa rapport om arbetsmiljön inom skolan som den mycket skicklige pedagogikdocenten Horst Löfgren lade fram i Malmö. Vi känner väl till besvärligheterna i skolan, men jag tyckte att den här rapporten var så alarmerande att den motiverade min fråga. Vi vet att ungdomarna tar med sig sina sociala problem till skolan, och Horst Löfgren framhåller också i rapporten att det är mycket besvärande att elever på högstadiet och i gymnasiet kommer för sent till nästan varje lektion. Sådana svårigheter tar lärarna på sig själva, och det är detta som bryter ner dem. Fil. dr Sten-Olof Brenner säger att lärarna egentligen borde vara mindre moraliska och pliktuppfyllda och att de borde sjukskriva sig oftare. De tar på sig själva alla de krav som ställs när det gäller problemen inom skolan. Men, statsrådet Mogård, det är väl inte bara lärarnas sak att lösa de problemen? De skall inte känna sig tvingade att klara av krav från alla möjliga håll. Problemen i skolan gäller ju inte bara lärarna utan många andra. Sedan undrar jag, fru statsråd, om det inte är ytterligare ett problem i vår skola, nämligen det att den svenska skolan inte har samma status som skolan på andra håll i världen. Detta gäller också läraryrket. Det är kanske inte så lätt att skydda lärare för psykiska besvär att göra någonting åt saken, men jag tror att även detta är en av orsakerna till lärarnas svårigheter. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet har någon uppfattning om hur man skall kunna få lärarna att förstå att kraven inte bara gäller dem själva. Vidare skulle jag vilja höra statsrådets mening om skolans bristande status i vårt samhälle.

Herr talman! Fromma förhoppningar är inte alltid resultatlösa och bör, Mårten Werner, enligt min mening inte vara det. Min förhoppning var inte from i den bemärkelsen. Jag tycker nog att man för rättvisans skull skall redovisa att det också finns många positiva drag i den här rapporten, t.ex. att 88 96 av lärarna alltid eller ofta anser sig ha god kontakt och gott samarbete med eleverna, att 83 96 tycker sig ha god kontakt och gott samarbete med föräldrarna, att 75 96 av lektionerna kan genomföras helt utan elevstörningar och att bara 1 96 blir helt fördärvade av störande elever. Det är inte min mening att bagatellisera problemen, men jag tycker att man också kan vända på det här litet grand. Självfallet är inte elevernas uppförande och deras utbildning enbart lärarnas sak. Där har Mårten Werner alldeles rätt. Enligt min mening har alla vuxna ett ansvar för att barnen, som är vår framtid, får en positiv och lycklig utveckling. Inom skolan är det inte heller så, att bara lärarna skall bära ansvaret. Jag tror att det är nödvändigt att skolledarna blir mera aktiva och stöder lärarna när det uppstår problem och konflikter med elever, föräldrar och annan personal i skolan. Jag tycker också att politikerna borde prya litet i skolan för att se hur verkligheten är. Men jag vill också säga att många lärare faktiskt inte har prövat vissa metoder, som kunde förbättra deras arbetssituation. Den här rapporten visar att bara 27 96 av lärarna har klassråd regelbundet, och bara 12 96 låter eleverna delta i planeringen regelbundet. 50 96 har inte prövat att arbeta i arbetslag, och 45 96 har inte låtit speciallärarna arbeta inne i klassrummet. Jag tror att om det inte bara finns en from förhoppning utan också en positiv vilja att göra någonting åt problemen, skulle många kunna hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i skolan.
Herr talman! Jag är övertygad om riktigheten i det som Britt Mogård nu sade och knyter de största förhoppningar till de normgrupper som Britt Mogård själv har initierat. Det är klart att en så omfattande och seriös rapport som den här har med alla företeelser, även de positiva. Men att så många lärare i vår komfortabla skola har psykiska besvär måste anses vara särdeles alarmerande. Man räknar med att 92 eller 95 96 av lärarna klagar över psykiska besvär. Det skulle, som sagt, vara intressant att höra om statsrådet inte anser att det här kan finnas ett samband med skolans plats i samhället, skolans status. — Själv har jag varit utlandssvensk under åtskilliga år och då kunnat göra jämförelser. — Detta måste vara prövande för lärarna. Naturligt vis inverkar det på eleverna om skolan och lärarna inte har den status somde Nr 29 borde ha. Då tar givetvis inte eleverna skolan så allvarligt heller. Torsdagen den
Herr talman! Jag försäkrar än en gång att jag tar den här rapporten på mycket stort allvar, men vill samtidigt konstatera att undersökningen har genomförts av lärarorganisationerna för att skapa underlag för ett fackligt handlingsprogram. Det bör man kanske också ha med i bilden. Nu är det faktiskt inte så illa som Mårten Werner beskriver situationen, dvs. att 95 96 av lärarna skulle ha psykiska besvär. Lärarna anser att deras M . h fysi fi - i civilförsvarsanläggarbete är Psykiskt oc ysiskt på restande, men det är faktiskt en annan sak. ning Väst till Sköv Det är allvarligt nog, men jag vill understryka vad jag sade i svaret: Läraryrket de är ett svårt och krävande yrke. Vi skall stödja lärarna så mycket vi kan och försöka underlätta deras arbete, men vi skall aldrig tro att det kommer att bli ett lätt yrke.
Herr talman! Jag ber bara att till slut få önska Britt Mogård god fortsättning i arbetet att göra skolan trivsam och nyttig.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ vill jag härmed meddela att jag ej kan besvara interpellation 1979/80:28 av Oswald Söderqvist inom föreskriven tid på grund av att interpellanten ej kan närvara den 16 november. Vi har överenskommit att svar skall lämnas den 23 november.

95, och anförde: Herr talman! Sten Svensson har frågat vilka åtgärder regeringen överväger för att det tidigare beslutet om att förlägga en civilförsvarsanläggning till Skövde skall kunna fullföljas. 1977 års försvarsbeslut innebär att civilförsvarets utbildningsorganisation skall omfatta fem skoloch förrådsanläggningar. Den ekonomiska utvecklingen för civilförsvaret har dock lett till att utbildningsoch övningsverk 93 samheten måste begränsas. Det har visat sig vara mest ekonomiskt och rationellt att den utbildningsoch övningsverksamhet som nu går att genomföra förläggs till de tre fasta anläggningar som redan finns jämte ett nytt övningsfält i Skövde. Enligt dev underlag som har redovisats för mig i civilförsvarets programplan kan utbildningsorganisationen av ekonomiska skäl inte byggas ut i den takt som tidigare planerats. Det gäller därför att nu närmast få till stånd ett övningsfält som förläggs till Skövde. Frågan om ett sådant övningsfält bereds f.n. i regeringskansliet. I fråga om att utveckla övningsfältet till en mera fullständig skoloch förrådsanläggning måste ett nytt försvarsbeslut för tiden fr.o.m. budgetåret 1982/83 avvaktas innan några beslut kan fattas.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Lokaliseringen av civilförsvarsanläggningen till Skövde innebär ett viktigt stöd för sysselsättningsutvecklingen inom kommunen och självfallet också för Skaraborgs län som helhet. Som framgår av länsstyrelsens planeringsrapport ingår detta projekt i det regionalpolitiska programmet för länet, och det stöds av samtliga berörda myndigheter. Skövde kommun har för ändamålet genomfört markbyte med militära myndigheter och köpt ca 55 000 m? mark. Vidare föreligger antagen stadsplan för detta område, och medel är anvisade i kommunens budget till behövliga vägoch va-anslutningar m.m., vilka anläggningsarbeten kan igångsättas och har igångsatts med kort varsel. Enligt de uppgifter som jag har inhämtat beräknas kommunens kostnader för markinköp, redan utförda, pågående och planerade anläggningsarbeten jämte räntekostnader uppgå till ca 2,5 milj.kr. Min följdfråga till försvarsministern är då given: På vilket sätt kommer staten att kunna kompensera kommunen för dessa kostnader, särskilt i det läge som kan uppstå om skolan mot förmodan inte skulle komma till stånd? Jag är medveten om det statsfinansiella läget. Regeringen kan inte alltid ställa medel till förfogande som den vill, men i vart fall skall man ge besked — ett bestämt besked — så att de som skall planera för framtiden, och för detta är beroende av regeringen, verkligen har klart för sig vad som gäller. Det kan de inte göra om de svävar i den ovisshet som alltid råder om någonting är under utredning. Givetvis måste försvaret liksom andra statliga huvudmän rationalisera och göra besparingar, men för att kunna bedöma vilka besparingar som kan göras måste man också — enligt min mening — beakta de kostnader som kan drabba andra huvudmän, särskilt i ett läge då staten kan ändra sina planer. Då måste man se till vad som kan drabba den totala samhällsekonomin. Om kommunen begär kompensation på något sätt får sannolikt staten andra kostnader, som då kommer upp under andra huvudtitlar.
Herr talman! När det gäller frågan om kompensation till Skövde kommun därför att den har gjort vissa inköp av mark, på uppdrag av statsmakterna via byggnadsstyrelsen, kan jag försäkra Sten Svensson att staten kommer att fullfölja åtagandena härom. Kommunen kommer i det fallet inte att behöva ligga ute med kapital för civilförsvarets räkning under någon avsevärd tid. När det sedan gäller stadsplaneoch vägkostnadsfrågor är jag förhindrad att säga något bestämt. Jag har inte satt mig in i detaljer. Jag vill alltså påpeka att vi kommer att skaffa oss tillgång till ett övningsfält. Det vi diskuterar i dag är inte frågan om att skrinlägga idén om en utbildningsanstalt i Västsverige. Min principiella inställning är att vi måste rationalisera civilförsvarsutbildningen. Det innebär enligt min mening också att vi måste ha en utbildningsanstalt i Västsverige, och riksdagen har fattat beslutet att den skall vara förlagd till Skövde. Frågan har kommit upp därför att den ekonomiska utvecklingen har omöjliggjort den tidigare planeringen. Jag kan upplysa Sten Svensson om att Skövde kommun uppvaktade mig i går och klargjorde läget. Enligt min mening verkar det som om kommunrepresentanterna är på det klara med att det här är att se som en etapp. Jag förstår att man i kommunen i och för sig kan vara något besviken, men jag vill inte underlåta att påpeka att Skövde kommun i alla fall ur försvarets synpunkt är en av de mest gynnade kommunerna i landet.
Herr talman! Jag har noterat att uppvaktningen ägde rum i går. Jag har också noterat att man var mycket glad över att statsrådet tog emot. Man uppskattade att man fick tillfälle att framföra synpunkter motsvarande dem som jag gett uttryck för här i kammaren. Det är ändå tillfredsställande att försvarsministern här ger ett lugnande besked beträffande skolan. Planerna på en civilförsvarsskola i Västsverige är, som försvarsministern själv uttryckte det, inte skrinlagda. Vi tackar för det beskedet. Olyckliga omständigheter har gjort att statliga utlokaliseringar nästan helt har gått Skaraborgs län förbi. Det enda som har skett är på försvarsområdet, enbart inom det området, herr Krönmark. Skulle inte heller civilförsvarsskolan komma till stånd, innebär det ett allvarligt regionalpolitiskt bakslag för länet. Nu har jag noterat att man inom försvaret överväger andra omlokaliseringar, t.ex. av teleservicebyrån, som f. n. finns på Nya Varvet i Göteborg, och artilleriflygskolan i Nyköping. I likhet med vad som gäller för civilförsvarsskolan, som vi nu diskuterar, har man ansett att Skaraborg kan väljas som lokaliseringslän för dessa två nämnda enheter. Industriministern ansåg i en interpellationsdebatt i måndags att ”naturligtvis också regionalpolitiska skäl skall beaktas när militära myndigheter avgör frågor om lokalisering av olika institutioner och organ inom det militära försvaret”. Jag frågar därför om även försvarsministern är beredd att beakta dessa synpunkter när det slutliga avgörandet skall träffas, dels avseende civilförsvarsskolan, dels de andra omlokaliseringsbeslut som jag nyss har nämnt?
Herr talman! Givetvis tar vi alltid regionalpolitiska hänsyn vid planeringen inom försvarssektorn också. Jag vill bara säga att när det gäller civilförsvarsskolan i Skövde så har mitt besked varit så klart som man kan begära i dag. När det gäller de andra två institutionerna som Sten Svensson nämnde, kan det bli aktuellt att göra en förflyttning. Frågorna är ännu inte utredda. Vi måste i så fall välja den ur försvarets synpunkt rationellaste lösningen. Jag kan sträcka mig därhän att jag säger att det finns ingenting som i och för sig utesluter en förläggning till Skaraborgs län. Men å andra sidan kan det finnas andra lokaliseringsorter som kan vara ännu lämpligare. Jag vill bara påminna om att försvaret nu står inför problemet att behöva minska antalet anställda. Det innebär att myndigheter försvinner, och det finns kommuner som tappar hela den sysselsättning som försvaret har utgjort. Därför är min principiella inställning att det är i de kommuner där vi tvingas dra oss tillbaka som vi från försvarets sida måste försöka göra våra regionalpolitiska insatser.
Herr talman! Jag har stor förståelse för att försvarsministern måste göra sådana avvägningar som han nyss nämnde, men jag noterar ändå att han inte vill utesluta Skaraborgs län då frågan kommer upp till slutligt avgörande. Från länets sida har vi i dag anledning att med glädje konstatera de positiva besked som här har lämnats. Jag vill än en gång tacka försvarsministern för detta positiva svar.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om de elevgrupper som nu har tillgång till kurserna Omställning-Träning, förkortat OT, även i fortsättningen kommer att tas emot och om de i så fall kommer att erbjudas samma träning som f. n. Mitt svar på båda frågorna är ja. Huvudmannaskapet för OT-verksamheten kommer den 1 januari 1980 att föras över från skolöverstyrelsen till arbetsmarknadsstyrelsen. Verksamheten vid OT-kurserna kommer att bedrivas vid arbetsmarknadsinstitut med särskilda resurser för olika handikappgrupper. Detta innebär ingen förändring vad gäller rekryteringen av deltagare. Det är arbetsförmedlingen som beslutar vilka som får tillgång till platserna. Jagser Nr 29 inga skäl varför förmedlingen skulle ändra sin hittillsvarande praxis i fråga — Torsdagen den om rekryteringen. De sökandes behov måste också fortsättningsvis vara 15 november 1979 avgörande. Möjligheterna för de sökande att få den träning de behöver för att förbereda — Om vissa omställsig för fortsatt utbildning eller arbete bör också vara desamma. Om = ningsoch träverksamheten i högre grad än f. n. inriktas på att få till stånd arbetsplaceringar — ningskurser (OT av deltagarna bör det vara en positiv utveckling.

Herr talman! Jag får tacka för svaret. Vid första påseendet förefaller det som om man skulle kunna ställa sig positiv till det hela, men tittar man litet närmare på svaret inställer sig några frågor. Omställningsoch träningskurserna har hittills varit inriktade på intellektuellt, psykiskt och fysiskt handikappade människor. Den sociala och personliga träningen, med sikte också på yrkesinriktad rehabilitering, är grunden. Det är alltså en bred rehabiliteringsgrund. Vad man nu oroar sig för är den avsikt som har uttalats — dels i tidigare skrivningar av regeringen, dels av utredningar — att man mera skall utgå från yrkesrehabiliteringen. När verksamheten nu omställs och bedrivs i AMI:s regi är det risk för att den breda biten, den sociala och personliga träningen, kommer bort. Då ställer man sig frågan: Vart skall de svårast handikappade vända sig? Måste de ut i kylan någonstans? Skall de helt försvinna? Många frågor inställer sig här: Har de personalgrupper som verkligen har reagerat på det här helt missbedömt läget? Betyder det att de socialt inriktade i de tidigare kurserna inte i första hand kommer i fråga för arbete, utan att det skall vara enhetliga personalgrupper? Tyder inte detta på att man tänker ta bort den första biten, om social och personlig träning, eller åtminstone nedtona den delen? Och betyder det inte också att man med inriktning mer på den öppna marknaden bland de handikappade sorterar ut just dem som kan placeras på den öppna marknaden, alltså att de redan från början lämpliga väljs? Men vart tar då de andra vägen? Jag hade hoppats på att en utveckling av den breda verksamheten skulle kunna utgöra en grund för att ännu fler handikappade på något sätt skulle få platsi vårt arbetsliv. I dag är det fortfarande helt otillräckligt. Trots de insatser som görs placerar vi inte nämnvärt fler än tidigare ute på arbetsmarknaden. På dessa grunder oroar mig detta. Det svar som här ges minskar inte farhågorna hos dessa personalgrupper när det gäller den inriktning med ökad placering i arbetslivet som nu finns. Med de villkor för placering i arbetslivet som vi i dag har är frågan om det inte blir en ganska stor utsortering och om inte den sociala och personliga träningen kommer i andra hand.
Herr talman! Jag har, som framgick av mitt tidigare inlägg, svarat ja på båda 97 När han nu utvecklade sitt resonemang och befarade att de svårast handikappade skulle komma bort i den nya organisationen anser jag att han missbedömer svaret. Vi har i vårt samhälle rätt länge strävat efter att försöka ha de handikappade med i den ordinarie verksamheten och undvika att de särbehandlas i något avseende. När det gäller yrkesrehabiliteringen har vi insett att det finns alldeles speciella problem. Därför kommer OT-kurserna att gå över i vad som kallas för AMI-S, dvs. arbetsmarknadsinstitut med speciella resurser. Det innebär att man dit överför den nuvarande verksamheten i stort i oförändrat skick. Jag anser, herr talman, att det visar att det finns en alldeles särskild omsorg om den grupp som Lars-Ove Hagberg talar om.
Herr talman! Av det senaste inlägget av arbetsmarknadsministern blir jag inte mycket klokare när det gäller konsekvenserna och de farhågor som finns. Om man, såsom är fallet, har den uttalade uppfattningen att verksamheten skall inriktas mot den öppna arbetsmarknaden måste jag ställa frågan: Var hamnar den breda rehabiliteringen någonstans? Det är den frågan som ställs av personalgrupperna och av dem som kan komma i frågå för den här verksamheten. Eftersom det är en otillräcklig satsning på de handikappade — det tror jag att arbetsmarknadsministern erkänner — ställer man frågan, om inte den här inriktningen kommer att ytterligare ställa de svårast handikappade åt sidan. Jag tycker inte att jag får något ordentligt svar när det gäller de farhågor som här föreligger och när det gäller de konsekvenser som kan uppkomma. Det är alltså arbetsförmedlingen som fortfarande skall göra en utsortering. Finns det ingen risk för att vi på detta sätt får en utsorteringsinstans i stället för att man i detta läge utvecklar verksamheten och låter ännu fler få del av rehabiliteringen?
Herr talman! Det är alltså arbetsförmedlingarna som förfogar över de här resurserna nu och som skall göra det i fortsättningen också. Därvidlag blir det ingen skillnad, Lars-Ove Hagberg. När det gäller den bredare rehabiliteringen har det förhållandet att man får en snabbare genomströmning i instituten samband med att vi också har människor med mindre svåra handikapp. De behöver naturligtvis inte en lika omfattande yrkesrehabilitering som de svårt handikappade. Däri ligger förklaringen, Lars-Ove Hagberg.
Herr talman! Här kom det! De svårt handikappade kan, vad jag förstår, i framtiden inte komma in i den här verksamheten. Det betyder att det blir en snabbare genomströmning. Men är det inte så att de nya kurserna på AMI egentligen är en del av den sociala nedrustningen? Det blir ett status quo och alltså ingen förbättring för en grupp som i dagens läge har det väldigt besvärligt. Vad den gruppen skulle behöva är bättre villkor på många områden, inte minst när det gäller den breda rehabiliteringen, där den sociala och personliga rehabiliteringen många gånger måste sättas före den yrkesinriktade.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg missförstår mig uppenbarligen. Jag sade i min första replik att OT-kurserna kommer att ingå i AMI-S med de alldeles speciella resurser som där finns. Det innebär att man betonar betydelsen av att de svårt socialt eller på annat sätt handikappade får en alldeles speciell möjlighet till yrkesrehabilitering. Det finns alltså på den punkten inte anledning för den oro som Lars-Ove Hagberg gör sig till tolk för. Jag är vidare, herr talman, självfallet medveten om att en så stor omställning som den vi står inför medför problem. Men vi gör allt för att minimera sådana svårigheter och försöka få skeppet i sjön på ett så smidigt sätt som möjligt i början av år 1980.
Herr talman! Jag kan inte tolka arbetsmarknadsministerns besked här på annat sätt än att de personalgrupper som nu verkligen oroar sig — framför allt de som huvudsakligen skall ägna sig åt personlig och social träning — måste ha totalt fel. Endera har de eller arbetsmarknadsministern rätt, och hur det ligger tillidet fallet återstår att se. Vi skall noga undersöka hur det förhåller sig. Men beskedet i det nu lämnade svaret, innebärande att dessa människor skall placeras på den öppna marknaden, med de villkor som råder där i dag, kommer kanske att bli arbetsförmedlingens ledstjärna. Jag befarar i varje fall att det blir de svårast handikappade som kommer att få ta stryk i den nya organisationen.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig när regeringen kommer att lämna förslag till riksdagen om åtgärder för tidigareläggning av landstingsinvesteringar i Norrbotten. Först vill jag nämna att riksdagen inte helt biträdde det socialdemokratiska förslaget, som Frida Berglund hävdar. Riksdagen beslutade — i enlighet med vad utskottet hade anfört — att man vid överläggningar mellan staten och landstinget får bedöma vilka projekt det kan finnas anledning att prioritera med hänsyn till sysselsättningseffekterna och vidare att överläggningarna bör omfatta formerna för ett tillfälligt stöd till viss del av driftkostnaderna för anläggningar som kommer till stånd tidigare än planerat. Regeringen gav den 30 augusti 1979 statens förhandlingsnämnd i uppdrag att genomföra de överläggningar med Norrbottens läns landstingskommun som riksdagen förordat. Jag har hållit mig fortlöpande informerad om de pågående förhandlingarna. Det är min förhoppning att överläggningarna skall kunna slutföras den närmaste tiden. Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag så snart överenskommelse kunnat träffas med landstinget i denna fråga.

Herr talman! Jag får tacka för svaret på frågan, och jag vill också ställa en ny sådan: Varför dröjde det så länge med förhandlingsuppdraget som till den 30 augusti? Det finns i länet en stor oro och otålighet över att det är mer än sex månader sedan riksdagen fattade sitt beslut och över att överläggningarna ännu inte är klara. Jag vill också säga att det är viktigt att de drivs skyndsamt. Vår förhoppning är att de skall få ett positivt resultat. : Riksdagens beslut fattades i en situation som sysselsättningsmässigt bedömdes t.o.m. av den dåvarande folkpartiregeringen som krisartad. Jag skall inte rada upp några siffror om arbetslöshet — de har tagits upp i många andra sammanhang. Jag vill emellertid understryka det allvarliga läge som råder. ”Krispropositionens” första mening gäller fortfarande: ”Sysselsättningsläget i Norrbotten inger oro.” Läget kommer också att förvärras. Därför är det oförsvarligt att dra ut på tiden ytterligare. Beslutet om tidigareläggning av landstingets investeringar var ett led i strävandena att offensivt utnyttja den offentliga sektorn i sysselsättningspolitiken. : Under de senaste åren har beredskapsarbetena utgjort en stor del av insatserna i vårt län. Beredskapsarbetena har fått en alltför dominerande roll. Tidigareläggningen av landstingets investeringar innebär att man minskar byggarbetslösheten och att det skapas fasta jobb inom vårdområdet på många orter i länet samtidigt som vårdsituationen förbättras. Under valrörelsen var dåvarande statsministern Ola Ullsten i Norrbotten, och i lokalpressen kunde man läsa att han sagt att pengarna var slut. Ytterligare några frågor till statsrådet Wirtén: Är det ekonomin som har varit orsak till det ljumma intresset för att förverkliga riksdagens beslut? Kommer statsrådet att medverka till att beslut om tidigareläggning fattas utan dröjsmål?
Herr talman! Får jag först beträffande arbetsmarknadsläget i Norrbotten bara konstatera att på den punkt som är mest intressant att diskutera i detta sammanhang, nämligen sysselsättningen på byggområdet, har det nu Nr 29 inträffat en förbättring i förhållande till tidigare. Det finns nu omkring 300 Torsdagen den färre arbetslösa byggnadsarbetare i Norrbotten. Det är klart, Frida Berglund, 15 november 1979 att arbetslöshetssiffran i Norrbotten fortfarande ligger över de siffror som gäller för landet i övrigt, men vi bör väl notera den förbättring som inträffat. ning av vissa lands Sedan frågar Frida Berglund varför det dröjde så länge. Riksdagen tog det — tingsinvesteringar här beslutet i maj. Sedan följde en semestermånad, juni. Redan första dagarna — ; Norrbotten i juli bad jag en av mina handläggare, den person som sköter dessa frågor på departementet, att åka upp till Luleå för att sätta i gång det här arbetet. Jag kan inte se, herr talman, att det på något vis var någon försening. En kontakt som då togs har sedan lett fram till det förhandlingsarbete som nu pågår. Frida Berglund frågar vidare om resurser finns tillgängliga. Det framgår av riksdagsbeslutet att regeringen skall återkomma i ärendet.

Herr talman! Situationen när det gäller byggarbetslösheten har förbättrats. Det är alldeles riktigt att vi har fått i gång vissa byggnadsarbeten i form av beredskapsarbeten, och det är inte att förakta. Men det är tyvärr också så att i januari kommer, enligt länsarbetsnämndens prognoser, 800 byggnadsarbetare att vara arbetslösa. I Norrbotten är oron över dröjsmålet stor, och den är berättigad. Om vi ser på vad som hände under regeringen Fälldin nr 1 finner vi att länet hamnade i en katastrofal situation, som folkpartiregeringen sedan försökte att något reparera med sitt krispaket. I Norrbotten var vi väldigt oroliga redan vid den första trepartiregeringens tillträde. Vi var oroliga för att man skulle undergräva ekonomin, att man icke skulle ha tillräckligt med investeringskapital och att sådant kapital, i den mån det fanns, skulle hamna utanför länet. Det är mot den bakgrunden som oron har ökat ytterligare när vi nu återigen har fått en trepartiregering, där vi vet att Gösta Bohman är den starke mannen som styr. Vi känner också till hans inställning till den offentliga sektorn, vi vet att han vill ha självrisk i sjukförsäkringen osv. Jag tycker ändå att det är positivt att Rolf Wirtén säger att det skall finnas pengar till de investeringar som man vid de pågående överläggningarna kommer fram till. Vår förhoppning är att överläggningarna snabbt slutförs och att resultatet blir positivt för vårt län.
Herr talman! För att upprätthålla sysselsättningen i Norrbotten under vintermånaderna, som vi vet är särskilt svåra, har regeringen inte legat stilla i väntan på slutförhandlingarna om samarbetet med landstinget i Norrbottens län, utan vi har också denna vinter tagit fram ett betydande antal arbetsplatser som kan ge sysselsättning i Norrbotten. Vi har i dagarna fattat beslut om en forskningsoch utvecklingsstation i Malmberget för 55 milj.kr., som säkert 101 kommer att vara betydelsefull för den omedelbara sysselsättningen men också för sysselsättningen på sikt. Det är naturligtvis väldigt viktigt att man gör sådana investeringar i Norrbotten att man inte bara ordnar en kortsiktig sysselsättning utan också en mer långsiktig. Det är hela Norrbottenspaketets profil att man skall åstadkomma en sådan blandning av långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. Jag har också satt i gång ett betydande arbete inom jordoch skogsbruket, där man upprustar fastigheter med hjälp av statliga bidrag, och där har också tillkommit ett belopp i storleksordningen 10 miljoner, så nog görs det en hel del insatser för sysselsättningen i Norrbottens län just nu.
Herr talman! Jag förnekar inte att man har gjort en del insatser. Men det är anmärkningsvärt att man körde länets sysselsättning och ekonomi i botten. Sedan började man reparera det med beredskapsarbeten och kanske också några andra insatser. Det finns många oroande moment. Vi hade en diskussion förra veckan där bl.a. industriminister Åsling framhöll att det som skall rädda Norrbottens sysselsättning är utvärderingen av Norrbottendelegationens arbete. Man säger att ungdomen skall stanna kvar och inte behöva flytta. Man skall vara beredd att utbilda sig och byta jobb. Men om det i länet inte finns något jobb att byta till — vad blir då resultatet? Jag har inte tagit upp den här frågan för att förringa de insatser som har gjorts, men de har varit marginella — det visar sysselsättningssiffrorna.

Herr talman! Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag i direktiven till översyn av stödområdessystemet avser utgå från sysselsättningsutredningens förslag om mera objektiva kriterier för kommunernas inplacering i stödområdesklass och därmed skapa förutsättningar för en bättre regional balans såväl mellan som inom skilda län. Länsstyrelserna skall i länsplaneringen föreslå justeringar av inplaceringen av kommunerna i stödområden. Resultatet av nuvarande länsplaneringsomgång kommer att redovisas till regeringen före utgången av oktober månad 1980. 4 Vad gäller principerna för inplaceringen har jag tolkat riksdagens ställningstagande i vårens regionalpolitiska beslut så, att någon utvidgning av nuvarande stödområde i princip inte bör ske. I vissa fall bör dock enligt min mening vissa justeringar av inplaceringen för enskilda kommuner kunna prövas. En huvudprincip för stödområdesindelningen måste dock vara att den ger en prioritering av det regionalpolitiska stödet till de regioner som har de största långsiktiga problemen. Det kan därför i en översyn av stödområdesindelningen finnas skäl att pröva om den nuvarande indelningen ger en så stor spännvidd mellan primära centra och övriga kommuner att den främjar den inomregionala balansen. De skäl som kan finnas för delningar av till ytan stora kommuner samt andra förslag till justeringar i den av riksdagen fastlagda indelningen får prövas i det fortlöpande arbetet med länsplaneringen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, även om jag inte är särdeles till freds med det. Industriministern säger att länsstyrelsen i länsplaneringen skall föreslå justeringar av inplaceringen av kommunerna i stödområden. Jag kan försäkra att vi från Östergötland kommer att föreslå en högre stödområdesplacering för kommunerna i södra delen av vårt län än riksdagen fastställde att gälla från den 1 juli 1979. Befolkningsutvecklingen för de kommuner som vi föreslog skulle inplaceras i stödområde — Kinda, Ydre, Boxholm, Valdemarsvik, Ödeshög och Åtvidaberg — är negativ; i genomsnitt minus 3,4 96 från 1965 till 1979. Sysselsättningsgraden är lägre, i vissa fall betydligt lägre, än riksgenomsnittet, och avståndet till primärt centrum är i ett par fall mycket stort. : Ydre, som av riksdagen placerades i stödområde 1, har en befolkningsminskning på 11,7 96 sedan 1965, och Boxholm, som inte placerades i något stödområde alls, har en befolkningsminskning på 11,3 96. Båda dessa kommuner har alltså en betydligt mer negativ trend än flera av de kommuner som hamnade i stödområde 2 och 3. I riktlinjer och föreskrifter 1977 för regionalpolitiken i Östergötland uttalade riksdagen bl.a. att den södra länsdelen, där de kommuner som jag har talat om ligger, skall ses som ett prioriterat område i fråga om olika insatser för att stärka och utveckla näringslivet. Frågan måste bli: Prioritering av vem och i vilken form? Som jag ser det måste svaret bli: Av riksdagen i form av bl.a. stödområdesplacering. Nu vill jag med anledning av detta svar och med anledning av att jag anser att dessa kommuner borde ha placerats i högre stödområdesklass än riksdagen gjort fråga industriministern: Skall jag tolka detta svar så att den översyn av stödområdesindelningen som aviseras i regeringsdeklarationen inte kan ske förrän Länsplanering 80 har kommit in till industridepartementet?
Herr talman! Jag vill såsom svar till Anna Wohlin-Andersson säga att frågan om när en revidering av stödområdesgränserna skall ske är, som jag också antyder i mitt svar, t. v. öppen. Ett fortlöpande länsplaneringsarbete bedrivs, och när vi har tagit del av den redovisning som länsstyrelserna ger i länsplaneringens arbete får vi närmare överväga hur vi skall förfara med en justering av stödområdesgränserna. Vi har dessutom framför oss en proposition, grundad på sysselsättningsutredningens betänkande. Det kommer här att bli flera tillfällen att närmare överväga vilka åtgärder man bör vidta för att få en ändamålsenlig och bättre indelning av stödområdena. Jag vill dock bestämt understryka — vilket jag också gör i mitt svar — att det i princip inte kan bli fråga om att vidga gränserna över nya områden, eftersom det primära ju måste vara att förbehålla de regioner och delar av vårt land, som långsiktigt har de största problemen, det regionala stödet. Jag har nyligen haft tillfälle att överlägga med länsmyndigheterna i Östergötland om problemen där. Jag är väl medveten om de problem som Anna Wohlin-Andersson här åberopar. Vi är självfallet beredda att fortlöpande följa de svårigheter som finns också inom Östergötland. Den fortsatta utvecklingen får visa i vad mån det också skulle föranleda åtgärder beträffande stödområdesindelningen.
Herr talman! Det är väldigt viktigt att vi får en översyn av stödområdesindelningen i Östergötland trots det som industriministern här säger. Jag vill än en gång framhålla att gränsen för de kommuner som har det mycket besvärligt inte går vid Dalälven — inte ens vid Tiveden och Kolmården — utan söder därom finns flera kommuner som har det väldigt besvärligt: en negativ befolkningsutveckling, en låg sysselsättningsgrad och ”långsiktiga” problem, för att citera det första svar som jag fick. Dessa kommuner uppfyller mer än väl de fordringar som sysselsättningsutredningen ställde på en inplacering i stödområde. Jag hoppas innerligt att det, när Länsplanering 80 kommer in till industridepartementet, skall vara möjligt att se över stödområdesindelningen | även i Östergötland.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser vidta de åtgärder som erfordras för att sömmerskorna vid f. d. Algots Nord i sitt nystartade företag skall få disponera de återstående medel av den miljon kronor som riksdagen anvisat AB Eiser. för användning av Eiser på angivet sätt. Någon möjlighet att överföra medlen — Torsdagen den till ett företag utanför Statsföretagsgruppen föreligger därför inte. 15 november 1979 Självfallet ser jag med tillfredsställelse på alla initiativ som tas för att stärka sysselsättningen i Skellefteå kommun. Nystartade företag har möjlighet att Om dispositionen utnyttja existerande stödformer för sin kapitalförsörjning och produktut — av visst bidrag till
Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret på min fråga. Tiden medger inte en historik över den utveckling som skett sedan Algots Nord startades med löften om 1 000 arbetstillfällen och till den situation som råder i dag. Men detta är heller inte nödvändigt enligt min mening för ett ställningstagande till frågan. Bakgrunden till min fråga var följande. På fritiden och i studiecirklar hade facken vid Västerbottensfabrikerna redan 1978 tagit fram grundidéer för en alternativ produktion. Vid nyåret 1979 fick man 1 milj.kr. av regeringen för att fortsätta utvecklingsarbetet, detta i nära samarbete med användarna. Några dagar före semestern lade Eiser fram sin långtidsplan: Alla Norrlandsfabriker skulle läggas ner. Alternativ produktion nämndes aldrig i planen. Situationen är nu den att några av de anställda bildat ett kooperativ, benämnt Norrkläder, med målsättningen att alla f. d. sömmerskor skall få jobb. Man ämnar också fortsätta det utvecklingsarbete som regeringen anslog medel till. Av dessa pengar har enligt uppgift endast en mindre del använts. Var det regeringens avsikt att dessa pengar skulle användas till utvecklingsarbete, måste det enligt min mening anses självklart att de återstående medlen överförs till dem som ämnar fortsätta detta arbete. Min fråga gällde om industriministern ämnade vidta erforderliga åtgärder för att en sådan överföring skulle ske. Av svaret framgår att medlen icke kan överföras till ett företag utanför Statsföretagsgruppen. Det är alltså ett klart nej från industriministern. Jag noterar detta. Det är sällan man får ett så klart besked som svar på en fråga.
Herr talman! John Andersson bör uppmärksamma att det klara nejet egentligen inte kommer från mig utan från riksdagen. Riksdagens beslut är så utformat att vi inte har någon möjlighet att låta de medel som finns kvar av det anslag man beslöt om övergå till ett nytt företag. Jag vill samtidigt säga att enligt min uppfattning har sömmerskorna gjort en berömvärd insats. Det är angeläget att företag som inte kan utvecklas i den ursprungliga formen försöker finna nya vägar, där de anställdas engagemang kan komma till sin rätt. Jag beklagar att det inte har funnits möjligheter att hjälpa till i det här sammanhanget, även om jag är medveten om att det har funnits vissa svårigheter också av den anledningen att upphovsmannarätten till en del av produkterna inte har varit klarlagd. Låt mig sedan säga att det av sömmerskorna bildade kooperativet 105 självfallet kan utnyttja de resurser som samhället ställer till förfogande, t.ex. via utvecklingsfonden, för att finansiera framtagning av nya produkter.
Herr talman! Nils Åsling säger att det egentligen är riksdagen som har bestämt att inga medel skall kunna överföras till företag utanför Statsföretagsgruppen. Då vill jag helt kort fråga industriministern om han ämnar ta några initiativ för att möjliggöra en sådan överföring eller om han tänker nöja sig med detta riksdagens beslut.
Herr talman! Riksdagens beslut ligger fast. Jag kan inte ändra det, men jag kan anvisa andra, alternativa vägar för att finansiera projekt som visar sig realiserbara. Jag vill då i första hand hänvisa till den regionala utvecklingsfonden.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag avser att vidta för att ge ekonomiska förutsättningar att realisera intressanta utvecklingsprojekt på varvsorterna. I frågan nämns särskilt att Mattssonföretagen har utvecklat två projekt som fått klartecken av kommittén för alternativ produktion vid varven. Det anslag på 265 milj.kr. som riksdagen i december 1978 beslutade om för att stödja sysselsättningsfrämjande åtgärder i varvsregionerna är i det närmaste fullt utnyttjat. Riksdagen beslutade i december 1978 därutöver att anslå ca 4 100 milj.kr. för sysselsättningsfrämjande åtgärder i varvsregionerna, varav 3 500 milj.kr. avsåg garantier för att underlätta finansiering av alternativ produktion vid varven. Huvuddelen av dessa medel är ej förbrukad. Jag anser det viktigt att sysselsättningen på varvsorterna kan stödjas med hjälp av alternativ produktion. I avvaktan på den varvsproposition som f. n. förbereds i regeringskansliet finns dock inte anledning att vidta omedelbara åtgärder. Mattssonföretagen har i september 1979 inkommit med ansökan avseende de i frågan nämnda projekten. Dessa bereds f. n. inom industridepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Den 19 december 1978 anvisade riksdagen ett särskilt anslag på 265 milj.kr. för bidrag till sysselsättningsskapande åtgärder inom varvsregionerna att användas för att förstärka regionala insatser och för att stödja alternativ produktion vid varven. Bara tre och en halv månader senare, den 5 april 1979, var den dåvarande regeringen beredd att ta tillbaka 150 av dessa 265 milj.kr. Jag citerar ur propositionen: ”Med hänsyn till vad som hittills har skett i fråga om alternativ produktion och vad som nu kan överblickas om försäljningsmöjligheterna under den närmaste tiden torde endast en mycket begränsad del av dessa medel komma att tas i anspråk för sitt ändamål inom rimlig tid. Med hänsyn härtill bör dessa medel nu till en del få användas till att lämna avskrivningslån till beställare. Jag förordar därför att högst 150 milj.kr. av anslaget får användas för detta ändamål.” Författare var dåvarande industriministern. Den bedömningen var varken intelligent eller logisk. Vi socialdemokrater protesterade självfallet och yrkade avslag på propositionen i den delen. Vi anförde både i motionen och i debatten här i kammaren att medelsbehovet skulle öka snabbt. Näringsutskottets borgerliga majoritet gjorde emellertid samma bedömning som dåvarande industriministern och godtog att 150 milj.kr. flyttades över till beställarstöd. Tiden medger inte att jag citerar från kammardebatten den 8 juni. Men vad utskottets talesman och dåvarande industriministern sade kan sammanfattas ungefär så här: Pengarna räcker. Det är realistiska projekt som saknas. Nils Åsling och riksdagens borgerliga majoritet godtog den bedömningen. Efter riksdagens beslut återstod alltså 115 milj.kr. Hittills har två företag fått stöd för var sitt projekt: Kockums Agrar och Uddevallavarvet-Skandiaverken. De två projekt som Mattssonföretagen utvecklat — en mobil reningsanläggning och en oljesanerare — är alltså projekt nr 3 och 4. Men pengarna är redan slut. Hur hänger det här ihop, Nils Åsling? Hur har anslaget använts? Enligt kommittén för alternativ varvsproduktion saknas finansiering av ytterligare fyra till sex projekt som är på gång. Är detta riktigt? I svaret säger industriministern att han ”anser det viktigt att sysselsättningen på varvsorterna kan stödjas med hjälp av alternativ produktion”. Han pekar också på att det finns andra anslag för alternativ produktion och att huvuddelen av dessa medel ej är förbrukad. Finns det då någon möjlighet att omfördela inom varvspotten för att ge stöd?
Herr talman! Den omständighet som Karl-Erik Svartberg åberopar, att 150 milj.kr. används för beställarstöd, är ett faktum och det finns ingen anledning att i dag värdera det välbetänkta i att använda pengarna för det ändamålet. Det återstår alltså inte mer än 527000 kr. på det anslag för alternativ produktion som riksdagen har beviljat. Det finns därför inte tillräckligt med medel för att klara de projekt som här nämns. Vi har emellertid från industridepartementets sida förklarat oss beredda att tillsammans med företaget och dess bankförbindelse diskutera en finansieringslösning där statliga garantier svarar för en del av behovet. Vår vilja att föra en konstruktiv debatt med företaget för att säkra de två intressanta utvecklingsprojekten bekräftades till företaget så sent som i går. Jag vill också erinra om att riksdagen våren 1979 beslöt inrätta en särskild industriell utvecklingsfond som skall kunna ta hand om större och angelägna industriella utvecklingsprojekt. Den har för det ändamålet tilldelats 300 milj.kr., och den står självfallet till förfogande även för projekt som de här aktuella.

Herr talman! Svaret blev litet för oklart när det gäller hur dessa återstående 115 milj.kr. har använts — vi kan bortse från de 150 milj.kr. som den borgerliga majoriteten lyfte bort i beställarstöd. De två projekt som har fått stöd, Kockums Agrar och Uddevallavarvet Skandiaverken, drar om jag är rätt underrättad ca 28 milj.kr. med de reservationer som är gjorda. Men även om man drar bort dessa 28 milj.kr. från de 115 milj.kr. är gapet stort till de 527 000 kr. som återstår. Jag fick också ett diffust svar på min fråga om möjligheten till omfördelning av anslaget på över 3 miljarder, där huvuddelen enligt industriministern fortfarande finns kvar. Götaverken Arendal har lyckats bra med bostadsplattformar — det går också in under rubriken alternativ produktion. Nu har man ytterligare två bostadsplattformar på gång, men man har tydligen också där fått beskedet att pengarna är slut. Hur hanterar industridepartementet egentligen de anslag som finns?
Herr talman! Jag har ingen anledning att här ta upp en debatt om den totala medelstilldelningen till och garantiramarna för varvsindustrin utan begränsar diskussionen till vad som är möjligt att använda för alternativ produktion på varvsorterna, om vi skall följa riksdagens beslut. Det är alltså det anslag som jag nyss nämnde att det inte finns mer än drygt en halv miljon kvar på. Då frågar Karl-Erik Svartberg hur de övriga pengarna är disponerade. Det finns mycket riktigt reservationer för 115 milj.kr., varav ett Kockumsprojekt tar 18 miljoner. Det finns ytterligare ett projekt inom Kockumsgruppen på 12 miljoner och ett projekt inom Göteborgsregionen som kommer att ta 70 miljoner. Det är reservationer som redan är disponerade så till vida att reservationerna är en förutsättning för de affärsmässiga kontakter som ligger till grund för dessa projekt. Det finns alltså inte mer pengar. Enligt min uppfattning måste vi gå tillbaka till riksdagen, om vi i detta sammanhang skall göra en omfördelning av de övriga medelsanvisningarna. Därför är min rekommen dation att vi använder redan befintliga källor, t.ex. industrigarantilån eller. Nr 29 den statliga industrifonden, för att klara finansieringen av dessa projekt. Torsdagen den
Herr talman! Jag vill ställa en direkt fråga till industriministern: Är det Om förläggningen korrekt att en del av dessa 115 milj.kr. har använts för att också stödja — av NCB:s koncernförlustbolag? kontor På de två projekt som Mattssonföretagen utvecklat har man hittills satsat över 10 milj.kr. i utvecklingskostnader, och det rör sig nu om ytterligare 11,5 milj.kr. Det är tillstyrkt 8,5 milj.kr. i bidrag och 14 milj.kr. i lån. Bankgarantier o. d. är inte företaget intresserat av — det har goda bankförbindelser. Det är alltså inte bankgarantier som saknas, utan det är ett regelrätt stöd. Och detta är projekt som är direkt sysselsättningsskapande i en region där sysselsättning är A och O.
Herr talman! Vi bedriver f. n., som jag sade, regelrätta förhandlingar med Mattssonföretagen i denna fråga. De förhandlingarna måste få ha sin gång. För dagen kan jag därför inte säga mer om de tänkbara lösningarna.
Herr talman! Jag skall inte utnyttja detta tillfälle till att säga att vi fick rätt när det gäller omfördelningen av detta stöd. Det är klart att man skulle kunna känna skadeglädje, men det är ointressant för mig. Det viktiga för mig är att vi kan skapa de jobb i Uddevalla som det här finns möjlighet till. Det är fråga om 140-150 jobb, och de betyder kolossalt mycket i en region som under åren har försvagats. Det är detta intresse som jag har, och jag skall avsluta med den förhoppningen att industriministern hittar en väg ut ur problemet, så att dessa projekt kan utvecklas i Sverige och inte lämnas över för produktion i utlandet. Anbud i den vägen finns nämligen.

100, och anförde: Herr talman! Nils-Olof Grönhagen har frågat mig dels om NCB:s handlande överensstämmer med den regionalpolitiska syn som regeringen har, dels om jag kommer att vidta några åtgärder. Nils-Olof Grönhagen syftar här på de planer som NCB:s styrelse enligt vad som uppges har att förlägga sitt koncernkontor till Sundsvall. Jag vill som svar på frågan framhålla att riksdagen i tidigare sammanhang, senast år 1978 i samband med behandlingen av frågan om medelstillskott till LKAB, har 109 uttalat att beslut i fråga om lokaliseringen av ett statligt företags huvudkontor bör fattas av företagets styrelse med hänsyn till vad som är mest effektivt och ändamålsenligt för företaget. Jag delar detta principiella synsätt. Några åtgärder från min sida med anledning av NCB:s planer är sålunda inte aktuella.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag tror att industriministern och jag är helt överens på en punkt, nämligen att svaret är magert — kanske alltför magert för att utgöra ett svar. Vad jag frågade var om NCB:s handlande överensstämmer med regeringens syn på regionalpolitiken. Som svar på det hänvisar industriministern till vad riksdagen sade 1978 beträffande medelstillskottet till LKAB, när man ”uttalat att beslut i fråga om lokaliseringen av ett statligt företags huvudkontor bör fattas av företagets styrelse med hänsyn till vad som är mest effektivt och ändamålsenligt för företaget”. Jag tycker inte att det har med regionalpolitik att göra. Jag har efterlyst huruvida regeringen ur regionalpolitisk synvinkel anser att NCB i detta avseende har handlat rätt. En annan sak är att företaget inte avser att flytta sitt huvudkontor. Det finns fortfarande kvar i Kramfors, och vad jag vet skall det inte flyttas därifrån. Men vad som har skett är att man från Stockholm har flyttat också koncernkontoret till Kramfors. Nu avser man, vad jag kan förstå, att förflytta koncernledningen till Sundsvall. Motivet för det är hårresande — man talar om att Kramfors skulle ligga geografiskt illa till och att Sundsvall har bättre kommunikationer. Får jag erinra om vad professor Bylund i Umeå har sagt. Jag hade tillfälle att diskutera bl.a. regionalpolitik med honom i lördags. Han framhöll att en av de stora negativa bitarna i dessa frågor är när en företagsledare eller en företagsledning flyttar från en ort där man har sin verksamhet. Nu är det principiella synsätt som professor Bylund har på detta inte helt analogt med detta fall, eftersom det inte är fråga om en flyttning av företagsledningen i den meningen. Men att det har negativa verkningar, det är väl alldeles uppenbart. Och därför finns det anledning för mig att än en gång trycka på frågan om huruvida det ur regionalpolitisk synvinkel anses riktigt — att det ur företagsekonomisk synvinkel kan vara riktigt i vissa lägen är en annan sak.
Herr talman! Ja, mitt svar blev magert, det kan jag hålla med den frågande om. Men det har sin bakgrund i att den ställda frågan kan anses bara tangera det som spörsmålsinstitutet i riksdagen är avsett för, nämligen att frågorna skall vara inriktade på regeringens eller statsråds agerande och inte avse kritik mot eller direkta omdömen om enskilda. Det är att märka att ett enskilt statsråd eller regeringen ju inte har formella möjligheter att ingripa mot beslut som fattats av ett företag. Jag kan då rent allmänt säga, för att ge en komplettering till mitt svar, att både statliga och privata företag bör ta ett regionalpolitiskt ansvar vid skilda lokaliseringsbeslut, det är alldeles uppenbart. Mot bakgrund av detta bör naturligtvis den aktuella etableringen av ett koncernkontor inte vara ett första steg mot en förflyttning av NCB:s huvudkontor från Kramfors.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig dels vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att förhindra en centralisering av järnhanteringen till några få orter, dels om regeringen kommer att framlägga ett program för att bevara de små handelsstålverken, som har stor betydelse för sina resp. orters näringsliv och sysselsättning. Ett av syftena med bildandet av SSAB var att lägga grunden till en rationell omvandling i produktionsstrukturen inom handelsstålsindustrin genom nedläggningar, omfördelning av produktionen och investeringar. Vid riksdagsbehandlingen våren 1978 av propositionen om statligt engagemang inom handelsstålsindustrin m.m. tog näringsutskottet särskilt upp de mindre handelsstålverkens situation. Utskottet anförde bl.a. att de åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling inte får utformas så att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. I våras avstyrkte riksdagen en motion med krav på samordning av de mindre handelsstålverken och överföring av dessa till SSAB samt med krav på bibehållen full sysselsättning vid varje företag. Som Hans Petersson påpekar i sin interpellation bedömde både regeringen och riksdagen många av de behövliga rationaliseringsåtgärderna vara av sådan karaktär att de kan genomföras inom den befintliga företagsstrukturen. Omstruktureringen av svensk handelsstålsindustri är inte avslutad i och med bildandet av SSAB. Mycket återstår att göra för att produktionsstrukturen skall bli rationell. Det finns anledning att anta att även de mindre verken vidtar erforderliga rationaliseringsåtgärder och även överväger sådana strukturella förändringar som stärker branschens konkurrenskraft. Då det enligt min mening är angeläget att man söker åstadkomma strukturförändringar som ger de mindre handelsstålverken tillräcklig bärkraft, kommer jag att noga följa utvecklingen inom handelsstålsindustrin, inte minst vad gäller sysselsättningen. Såväl samhället som företagen måste medverka till att sysselsättningsförändringar inte medför oacceptabla konsekvenser för de anställda och för de orter som berörs.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, men jag kan inte tacka för innehållet. Svaret innehåller nämligen ingenting som kan ge det minsta hopp till de anställda vid de här företagen eller till de kommuner som så allvarligt berörs av företagens utveckling. Industriministern säger i svaret: ”Omstruktureringen av svensk handelsstålsindustri är inte avslutad i och med bildandet av SSAB. Mycket återstår att göra för att produktionsstrukturen skall bli rationell.” I klartext betyder det att man kan vänta sig nedskärningar och nedläggningar, eftersom de små verken på sikt inte kan klara sig mot SSAB. Även en ytlig betraktelse av den övermogna kapitalism som vi styrs av ger besked om att de små och — får man förmoda — förhållandevis orationella företagen inte kan klara sig mot SSAB i längden. Till råga på allt täcks 50 96 av Sveriges handelsstålsbehov genom import. Mot bakgrund av att de företag som ingår i SSAB nu har inlett en process för att rädda profiterna genom att avskeda tusentals anställda — den praktiska följden av den förra trepartiregeringens stålpolitik — har jag i min interpellation frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att förhindra en centralisering av järnhanteringen, vilket ju blir följden om de små verken läggs ner. Jag hade väntat mig att industriministern, vars parti alltid pratar om decentralisering och om folks rätt att bo kvar ute i bygderna, skulle ha ett rejält svar att komma med, men tyvärr blev det inte så. Industriministern säger bara att såväl företagen som samhållet måste medverka till att sysselsättningsförändringar — eller, som jag läser det: avskedanden — inte medför oacceptabla konsekvenser för de anställda och de orter som berörs. Frågor man måste ställa sig och som jag nu ställer till industriministern är följande: Vad menar industriministern med ”oacceptabla konsekvenser”? När är konsekvenserna acceptabla? Hur många får avskedas, innan det är oacceptabelt? Vad menar industriministern att samhället skall göra? Det är ju den fråga som jag ställer i interpellationen, men som jag inte har fått svar på. I svaret finns ingenting som redogör för vad samhället skall göra. Det är ju samma företag som i en oacceptabel situation, som det står i svaret, tvingas avskeda eller helt slå igen. Industriministern väntar sig tydligen att företagen samtidigt som de avskedar skall behålla de anställda eller att de samtidigt som de slår igen skall fortsätta driften. Jag vet inte hur detta går ihop och vill därför ha svar på frågorna. Vi som bor på bruksorterna lever i ett slags vakuum och vet att en dominerande industri är hotad och att en nedläggning får följder för hela bygden. Åtminstone i Hallstahammar vet vi att tiden arbetar för en nedläggning av bruket som har ca 450 anställda. Röken från skorstenen är hälsovådlig, men på något konstigt sätt är man ändå glad varje dag som den bolmar ur skorstenen, för så länge finns ju jobben kvar och så länge klarar sig orten. Det är bruksarbetarens vardag att välja mellan, som någon politiker har uttryckt sig, pest och kolera. Så länge han drar i sig den farliga röken har han jobb. När han slipper den farliga röken är han utan jobb. Jag är övertygad om att det är liknande förhållanden på flera av de här orterna. I t.ex. Boxholm är också nedläggning av vissa delar av metallurgin förestående och där hotas, säger man, 200 arbeten. Folk vet att kapitalisterna sviker. De investerar inte i nya, effektivare och miljövänligare anläggningar utan garantier. De suger ut så mycket som möjligt ur de gamla anläggningarna. Därför frågar man regeringen: Vad tänker den göra? Hur skall regeringen rädda vår ort och våra jobb? Herr talman! Svaret är tydligen: Ingenting. Hur kan man säga ”ingenting” i en så viktig fråga, herr industriminister? Jag hoppas att industriministern tar tillfället i akt och preciserar sig i svaret på de kompletterande frågor som jag har ställt.

Herr talman! Industriministern har i sitt svar anknutit till riksdagsbehandlingen våren 1978 av propositionen om statligt engagemang inom handelsstålsindustrin m.m. och påmint om vad näringsutskottet då anförde, nämligen ”att de åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling inte får utformas så att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken”. Jag vill gärna knyta det här svaret till frågesvar som industriministern nyligen lämnade här i kammaren och avser då svar på frågor om marknadsundersökning rörande ett eventuellt nytt mediumvalsverk vid SSAB:s anläggning i Luleå. Jag tycker att det är mycket värdefullt att påminnelsen om vad näringsutskottet sade 1978 har kommit med i dagens svar och tycker att det också hade passat i svaret beträffande marknadsundersökningen om valsverket i Luleå. Bakom frågorna om marknadsundersökningen ligger naturligtvis oron för sysselsättningen i Norrbotten. Vi förstår ju alla mycket väl oron för sysselsättningen där. Men jag ser dagens interpellation delvis som en påminnelse om att statens ansvar för sysselsättningen och för regionalpolitiken i dess helhet givetvis berör hela landet. Då är att märka att de små handelsstålverken i allmänhet är belägna på orter som för sin utveckling är starkt beroende av stålföretagens utveckling. statens ansvar på detta område även omfattar de åtgärder som det halvstatliga SSAB vidtar och att han sålunda vill medverka till att SSAB inte vidtar åtgärder som kan förstöra förutsättningarna för de mindre handelsstålverken.

Herr talman! Jag är inte så pessimistisk beträffande de mindre verkens framtid som Hans Petersson i Hallstahammar är. Jag tror att de mindre verken har en ganska god chans att hävda sig även vid sidan av SSAB. Jag vill säga till Karl Björzén att vägledande för vår syn på de mindre verken är naturligtvis riksdagens uttalande på näringsutskottets förslag om att de mindre verken skall ha sin framtid säkrad vid sidan av SSAB. I övrigt har Hans Petersson tagit upp en del frågeställningar som är ganska allmänt hållna. Han anger inga handlingsalternativ. Han säger att jag inte är beredd att göra något, vilket inte tyder på någon mer utpräglad vilja till framåtsyftande och seriös debatt. Men låt mig ändå ge vissa synpunkter på Hans Peterssons mera allmänt hållna funderingar kring stålindustrins framtid. Det är självklart att den svenska stålindustrin måste anpassa sig till de marknadsförutsättningar som vi har här hemma och ute i världen, och det är naturligtvis angeläget att handelsstålsindustrin lyckas öka sin hemmamarknadsandel. Det är filosofin bakom SSAB:s nya engagemang. Det vore dock en chimär att tro att vi skulle kunna isolera oss från vår omvärld och undgå den internationella stålkonjunkturens verkningar. Det är den atmosfär i vilken vi har att arbeta. Vad vi därför nu måste inrikta oss på är att fullfölja den omdaning av handelsstålsindustrin som pågår, inom både SSAB och övriga verk, för att skapa långsiktigt konkurrenskraftiga företag, som klarar sig på marknaden i kraft av sin effektivitet och sitt tekniska kunnande. Riksdagen har också i bred politisk enighet ställt finansiella resurser till förfogande för att det skall vara möjligt för SSAB att genomföra detta program. Det måste man kanske komma ihåg när man diskuterar de mindre verkens situation — att det skedde med uttryckligt förbehåll att de mindre verken skall ha sin framtid vid sidan av SSAB. Det får naturligtvis inte finnas risk för att de mindre handelsstålverken slås ut till följd av SSAB:s åtgärder. Det är en förutsättning. Det är därför viktigt att man satsar på att behålla och utveckla dessa mindre verks konkurrenskraft. Vi har från statsmakternas sida medverkat till betydande investeringar också i de mindre verken, delvis genom lokaliseringsstöd, delvis på annat sätt. Det har vi gjort därför att vi har velat förbättra även de mindre verkens och därmed branschens allmänna konkurrenssituation. I den interpellation som jag här har svarat på har Hans Petersson talat om samordning av ägandet i ett helstatligt stålbolag och om satsningar på forskning, utveckling och vidareförädling. Samtidigt säger sig Hans Petersson vilja rädda jobben på stålorterna. Vad det måste handla om är att åstadkomma en från branschsynpunkt ändamålsenlig struktur, bl.a. genom specialisering och vidareutveckling av den specifika kompetens som ändå finns vid de olika verken och som självfallet inte är reserverad bara för SSAB:s verk utan finns i hög grad också på en del av de mindre verken. Det blir ofrånkomligt så att vissa enheter kan drabbas hårdare än andra beroende på förutsättningarna, beroende på vilken produktion de har, vilken inriktning de . har och på vilket sätt de har lyckats när det gäller att utveckla både marknadsföring och produkter. Vi måste naturligtvis ha en beredskap för att klara problemen på de orter som kan råka illa ut i den här strukturomvandlingen. Och vi är beredda från regeringens sida att se till att de regionaloch arbetsmarknadspolitiska medel som finns också används för att säkra en fortsatt positiv utveckling inom handelsstålsindustrin.

Herr talman! Industriministern säger att han inte väntade sig någon seriös debatt, eftersom jag hade ställt allmänna frågor. Men något mer allmänt hållet än industriministerns svar är väl svårt att hitta. När jag frågar efter konkreta åtgärder svarar industriministern med en allmän förhoppning i vad gäller de här verkens möjligheter. Det är tydligt att regeringen står bredvid verkligheten och ser på när kapitalet styr och ställer efter sina intressen. Regeringen är ännu ett steg passivare än den förra trepartiregeringen var. Då hade man den s.k. akutmottagningen, som industriministern många gånger fått höra talas om, öppen, och med skattebetalarnas pengar hjälpte man till att rädda profiterna. Nu gör man ingenting. Nu ser man bara på. En sådan regering är ingenting att hålla sig till i kristider. Regeringen sitter tydligen och väntar på en svag uppgång i marknadsekonomin som skall skyla över det värsta så att man får en stunds andrum. Industriministern säger att de små verken kan klara sig. Ja, det kan de säkert — under givna förhållanden, under en planerad utveckling och under en utveckling av andra samhällsområden som ger jobb inom järnoch stålindustrin. Det krävs en aktivare politik som — vilket industriministern också framhåller — tar tag i den speciella kompetens som finns i varje företag och på varje ort. Men i så fall kan företagen inte fortsätta med att konkurrera ut varandra och konkurrera med SSAB, utan då måste verksamheten samordnas. Det måste göras en enhet av produktionen så att de här små verken tillsammans med den övriga stålindustrin kan överleva. Men för att få till stånd ett sådant samarbete och få någon ordning på politiken krävs ju makt — och makt är i vårt samhälle lika med ägande. Den enda vettiga lösningen för att åstadkomma den utveckling som också industriministern hoppas på är att man nationaliserar de här företagen och tar in dem i SSAB, att man helt kopplar bort det privata intresset i SSAB så att man kan styra SSAB på samhällets utvecklingsvillkor. Industriministern säger också att den här frågan måste tas in i ett mer enhetligt sammanhang. Ja, det är klart. Samtidigt med stålproduktionen måste man då börja utveckla andra områden inom samhället — man måste bygga ut kollektivtrafiken, t.ex. järnvägen, man måste satsa på den alternativa energipolitiken, man måste öka bostadsbyggandet osv. — som ju ger jobb inom många av de områden där de här verken finns. Jag har framför mig en skrivelse från Hallstahammars AB, vilket ligger i min hemort, till koncessionsnämnden för miljöskydd, där man säger att man inte kan tänka sig att investera i ett nytt stålverk förrän man har fått besked. Bolaget framhåller att det behövs åtgärder från statens sida, som kan ligga inom det egna företagets ram och som kan innebära vissa omorienteringar, men också åtgärder som kan ligga utanför det egna företaget och då innebära en omstrukturering av handelsstålsindustrin inom landet, ”där Hallstahammars AB då som en del i ett större skeende får nya uppgifter”. Detta kan bolaget naturligtvis inte göra i konkurrens med de andra små handelsstålverken. En sådan här omstrukturering fordrar ju statliga ingripanden, fordrar en övergripande plan och en medveten planering. En sådan planering menar vi från vpk:s sida kan aldrig ske utan att vi får makt att planera. Att sitta bredvid och hoppas, industriministern, det är inte ens allmänt. Det är ingenting.

107, och anförde: Herr talman! Lahja Exner har frågat mig dels om jag anser det förenligt med svensk rättsuppfattning att hets skall kunna bedrivas mot invandrare som grupp, dels, om så inte är fallet, vilka initiativ regeringen avser att vidta för att hindra sådana hetskampanjer. Frågan syftar uppenbarligen på ett av justitiekanslern den 31 oktober 1979 meddelat beslut enligt vilket JK uttalade att innehållet i ett flygblad med rubriken ”Sverige dör, låt Sverige leva” inte utgjorde tryckfrihetsbrott. 117 Flygbladet, som enligt sin lydelse har till syfte att skapa opinion mot invandring i Sverige, innehåller grovt nedsättande omdömen och påståenden om invandrare i vårt land. Låt mig först konstatera att regeringen självfallet tar bestämt avstånd från invandrarfientlig propaganda av detta slag. JK:s beslut skall ses mot bakgrund av att gällande bestämmelse om hets mot folkgrupp — 16 kap. 8 § brottsbalken — riktar sig mot att någon hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp av viss ras, med viss hudfärg, av visst nationellt eller etniskt ursprung eller med viss trosbekännelse. Den propaganda som det här var fråga om riktade sig emellertid gentemot invandrare i allmänhet. Utan att gå in på omständigheterna i det särskilda fallet vill jag påpeka att en eventuell ändring eller utvidgning av den här aktuella bestämmelsen måste övervägas särskilt noga, eftersom den skulle få konsekvenser för tryckfriheten. Jag är för dagen inte beredd att uttala mig i frågan huruvida invandrarfientlig propaganda av det här slaget motverkas bäst genom strafflagstiftning eller andra åtgärder, t.ex. information. Det är emellertid helt klart att propaganda av den art som det här gäller inte är förenlig med de riktlinjer som ligger till grund för den invandrarpolitik som riksdagen har lagt fast. Frågan om vilken typ av åtgärder som behövs torde komma att belysas genom det arbete som bedrivs av diskrimineringsutredningen, som har till uppgift att överväga behovet av åtgärder för att förebygga fördomar och diskriminering i fråga om invandrare. Jag utgår från att utredningen kommer att föreslå åtgärder som skyddar invandrarna mot denna typ av propaganda.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag kan bara beklaga att lagstiftningen mot rasdiskriminering vid en seriös prövning av rättsvårdande myndighet inte befunnits hålla måttet. Jag är medveten om att diskrimineringsutredningen har till uppgift att bl.a. företa en översyn av gällande lagstiftning om det visar sig att den inte fungerar som avsetts. Det aktuella fallet visade otvetydigt att den inte gör det. Det är inget tvivel om att flygblad av den typ, som nu varit föremål för juridisk prövning, av en bred allmänhet uppfattas som brott mot lagen om rasdiskriminering. I den anges att den som offentligen hotar, förtalar eller smädar folkgrupp med viss härstamning eller trosbekännelse dömes för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. I vanligt språkbruk betyder det att smädelse av invandrare i största allmänhet är en brottslig handling. Men det är det uppenbarligen inte i juridisk mening, trots att det i förarbetena till rasdiskrimineringslagen lämnas exempel på befolkningsgrupper som kan vara föremål för de brott som avses, nämligen ”judar, zigenare, samer samt utlänningar som har slagit sig ned här i landet”. Jag tycker att den meningen helt har glömts bort vid den experttolkning av lagen som nu gjorts. Såvitt jag förstår är därför fältet fritt för varje form av diskriminering av invandrare som grupp. Den som alltså är tillräckligt konsekvent i sina Nr 29 smädelser eller hot — och inte särskilt utpekar någon ras eller nationalitet — kan Torsdagen den alltså sprida flygblad av den sort vi nu diskuterar. Näringsidkare måste ha rätt — 15 november 1979 att avhysa utlänningar från sina restauranger, om de bara drar alla invandrare över en kam. Och lika lagligt blir det då att vägra invandrare tillträde till Om hets mot inallmän sammankomst eller offentlig tillställning. Och värst av allt: en sådan — vandrare som tolkning kan också tillämpas när det gäller bestämmelserna om folkmord, grupp stämpling till folkmord och underlåtenhet att avslöja sådana brott. Mot denna bakgrund fäster jag givetvis stora förhoppningar till den 1978 tillsatta diskrimineringsutredningen. Men det brådskar. Den aktuella tolkningen av lagen har öppnat möjligheter för invandrarhets av ett slag som jag tidigare aldrig ens kunnat ha mardrömmar om. Jag vill därför vädja till statsrådet, som inte har rasdiskrimineringsutredningen under sitt fögderi, att söka förmå arbetsmarknadsministern, som är ansvarig för utredningen och dess direktiv, att ge utredningen i uppdrag att snabbt behandla frågan om rasdiskrimineringslagens anpassning till allmänt vedertagna rättsnormer. Denna utredning har mycket omfattande befogenheter. Den måste gå in på ett vitt fält av bestämmelser och sektorer, och det kommer att ta lång tid. Med den vetskap vi har i dag om hur den nuvarande lagstiftningen fungerar borde det vara möjligt för utredningen att snabbt komma med ett förslag till en sådan ändring av lagen som återställer invandrarnas förtroende för svensk rättsskipning.
Herr talman! Låt mig än en gång stryka under att jag inte kan gå in på det särskilda fall som ligger bakom den fråga som har ställts. Jag tror emellertid att opinionsbildningen är utomordentligt viktig, och förhoppningsvis bidrar en sådan diskussion som den Lahja Exner och jag nu för till att bilda opinion för att en sådan här typ av propaganda är helt olämplig. Sedan kan man alltid resonera om hur långt strafflagstiftningen når och var informationen skall sättas in. Jag vill emellertid till undvikande av missuppfattningar om innebörden av de gällande straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp påpeka att de för sin tillämpning inte nödvändigtvis förutsätter att någon eller några raser eller folkgrupper direkt pekas ut. Straffansvar kan komma i fråga också om objektet för den brottsliga handlingen är mera allmänt. Jag vill nämna att det i förarbetena sägs att det är tillräckligt omt.ex. en viss ras prisas på ett sådant sätt att alla andra raser måste anses smädade. Låt mig slutligen också erinra om att vissa frågor som rör straffansvaret för hets mot folkgrupp kommer att behandlas inom kort här i kammaren med anledning av en motion i ämnet.
Herr talman! Jag är övertygad om att landets invandrare med stort intresse avvaktar regeringens handläggning av den här frågan. Som jag sade brådskar det.

Herr talman! I propositionen 1978/79:185 föreslog regeringen ändring i 1965 års svensk-schweiziska dubbelbeskattningsavtal. Ändringen avsåg att ge Sverige rätt att beskatta belopp som på grund av här meddelad pensionsförsäkring utbetalas till svensk medborgare med hemvist i Schweiz. Propositionen godkändes av riksdagen den 5 juni 1979. Vid den parlamentariska behandlingen i Schweiz har den schweiziska propositionen i ämnet återförvisats till regeringen. Den schweiziska regeringen har nu begärt nya förhandlingar. Med anledning av det inträffade har Lennart Pettersson till mig ställt följande frågor. 2. Hur ser budgetministern på den roll som länder som Schweiz och Liechtenstein spelar för den ökande internationella skatteflykten i Europa? 3. Vilka åtgärder skulle Sverige, ensidigt eller i samverkan med andra länder, kunna vidta när det gäller att få fram ett fungerande samarbete med Schweiz och Liechtenstein på detta område? Nya förhandlingar med schweiziska skatteförvaltningen kommer att inledas nästa år. Vad dessa förhandlingar kan komma att resultera i är för tidigt att nu uttala sig om. Givetvis kommer vi från svensk sida att med kraft vidhålla den svenska inställningen att ifrågavarande slag av pensioner skall beskattas i utbetalarstaten. Under senare år har samarbetet för att motverka internationell skatteflykt intensifierats. Inom ramen för OECD:s skattekommitté har arbetet på att skapa ett modellavtal för bilaterala och multilaterala avtal om informationsutbyte i skatteärenden och om indrivning av skatt framskridit ganska långt. Även Europarådet har tagit initiativ på detta område. I de ansträngningar för att komma till rätta med skatteflykten som görs inom dessa organisationer tar Sverige aktiv del, och jag tror mig kunna säga att vi är internationellt pådrivande på detta område. När det gäller det arbete som bedrivs inom Europarådet kan nämnas att det på initiativ från bl.a. svensk sida har tillkallats en särskild kommitté för undersökning av frågor som rör ekonomisk brottslighet. Sverige tar aktiv del i arbetet, och även Schweiz och Liechtenstein är representerade i kommittén. Det bör också nämnas att Sverige som första stat har ratificerat tilläggsprotokoll till den europeiska utlämningskonventionen och den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål. Protokollen innebär att de båda konventionerna blir tillämpliga även på s.k. fiskaliska brott. Om även Schweiz kommer att tillträda dessa protokoll är inte känt f.n., men det bedöms inte som uteslutet. Vi bedriver också ett omfattande arbete för att utvidga vårt nät av dubbelbeskattningsavtal och handräckningsavtal. Dubbelbeskattningsavtalen innehåller regelmässigt regler om utbyte av upplysningar i skatteärenden. Utöver regler om informationsutbyte innehåller vissa dubbelbeskattningsavtal bl.a. bestämmelser om indrivning av skatt. Detta är fallet i fråga om avtalen med Belgien, Frankrike, Nederländerna, Marocko, Tunisien och USA. Mera detaljerade regler om handräckning i skatteärenden finns i det särskilda handräckningsavtal som gäller mellan de nordiska länderna och i vårt handräckningsavtal med Förbundsrepubliken Tyskland. I detta sammanhang kan också nämnas att särskilda överenskommelser om utbyte av upplysningar på senare år har träffats i anslutning till dubbelbeskattningsavtalen med Belgien och Storbritannien samt att en liknande överenskommelse är på väg i förhållande till Spanien. Jag kan också meddela att vi tillsammans med övriga nordiska länder utanför EG tagit kontakt med EG för att utreda förutsättningarna för en anknytning till det direktiv om utbyte av upplysningar som gäller mellan EG-staterna. Det redovisade intensifierade internationella samarbetet, till vilket sålunda inte minst Sverige bidragit, har utan tvivel medfört ett allt starkare tryck på länder som exempelvis Schweiz och Liechtenstein att överge eller i varje fall luckra upp sin negativa attityd mot informationsutbyte och andra åtgärder för att underlätta kampen mot internationell skatteflykt. Sverige kan naturligtvis inte ensamt åstadkomma några avgörande attitydförändringar hos andra stater. Som jag ser det bör Sverige därför verka för ett fortsatt utökat internationellt samarbete inom OECD, Europarådet och andra internationella organisationer för att komma till rätta med problemen och även för att det vid bilaterala förhandlingar med andra länder, bl.a. Schweiz, framhålls det angelägna med samarbete på detta område. Det ökade tryck som detta kommer att innebära, kommer enligt min bedömning att åtminstone på längre sikt leda till att dessa länder omprövar sin negtiva inställning till dessa frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för svaret på de frågor jag framställde i interpellationen. Det är väl känt att skattefusk och skatteflykt sker i inte obetydlig omfattning i samband med olika utlandstransaktioner. Problemets storlek har vuxit i takt med den ökande utlandshandeln och den ekonomiska integration som har ägt rum i Västeuropa under efterkrigstiden. Olikheter i skilda länders skatteoch civillagstiftning men framför allt kontrollsvårigheter och bristande samarbete mellan vissa staters skattemyndigheter underlättar i hög grad uppkomsten av skattebrott där utlandstransaktioner är involverade. Det finns dessutom två länder i Europa — Schweiz och Liechtenstein — som systematiskt utnyttjar andra länders skattelagstiftning till egen vinning och därmed grovt skor sig på detta. De har en absolut banksekretess. De vägrar att samarbeta med andra länders skattemyndigheter när det gäller att undersöka misstänkta fall av skattebrott. De har också inrättat särskilda bolagsformer med mycket låg beskattning som enbart har ett syfte, nämligen att dra till sig utländskt kapital. Huruvida dessa bolag används för att härbärgera svarta pengar eller för att utgöra ett medel för internationella skattebrott bekymrar inte dessa länders myndigheter det ringaste. Man kan alltså konstatera att Schweiz och Liechtenstein har satt i system att till egen fördel gynna utländska skatteoch valutafifflare. Med Schweiz har Sverige ett dubbelbeskattningsavtal, som ytterligare underlättar undandragande av skatt från Sverige och delvis binder våra händer när det gäller att ta itu med den skatteflykt som s.k. skatteschweizare ofta är inblandade i. Med Liechtenstein har Sverige inget sådant avtal, men den svenska regeringen har ändå underlåtit att vidta några särskilda lagstiftningsåtgärder för att man effektivt skall kunna inskrida mot de många tvivelaktiga transaktioner som nu pågår med de s.k. brevlådeföretagen i detta land. Frågan om Sveriges skattemässiga relationer med Schweiz har nu åter ställts på sin spets genom Schweiz vägran att ratificera det preliminära avtal som slutits mellan länderna om beskattningen av svenska pensionsförsäkringar som utbetalas till svenska medborgare som är bosatta i Schweiz. Nu säger man alltså nej från Schweiz sida, trots att premierna för försäkringarna en gång dragits av vid beskattningen i Sverige. Vi trodde ett tag att Schweiz under intryck av den ökande irritationen från andra länder var på väg att mjuka upp sin avvisande inställning till samarbete på skatteområdet. Vad som nu har skett visar att denna förmodan var felaktig. Sverige bör enligt min mening därför inte tveka att nu vidta ensidiga åtgärder. Jag har frågat budgetministern i min interpellation vilka åtgärder som Sverige, ensidigt eller i samverkan med andra länder, kan vidta för att få fram ett fungerande samarbete med Schweiz och Liechtenstein för att bekämpa den internationella skatteflykten. Budgetministerns svar är utpräglat pessimistiskt. Och det är säkert en riktig bedömning, om man fortsätter med det nuvarande långrotandet inom ramen för OECD. Det är säkerligen också riktigt att Sverige ensamt inte kan åstadkomma den förändring som behövs. Men däremot vill jag hävda att Sverige skulle kunna spela en betydligt mera aktiv roll som pådrivare, om den politiska viljan till detta hade funnits inom trepartiregeringen. I interpellationssvaret redovisas emellertid inte en enda uppfattning om hur Sverige genom en kombination av nationella och internationella åtgärder skulle kunna driva på utvecklingen. Det visar vilken låg ambitionsnivå som regeringen tydligen har när det gäller åtgärder för att bekämpa internationell skatteflykt. För två år sedan hade jag tillfälle att diskutera med budgetministern om vad som borde göras från svensk sida för att komma till rätta med de valutaoch skattebrottsproblem som uppstått genom de s.k. brevlådeföretagen i Liechtenstein. Det var i anslutning till en rättegång i Halmstad, där bristen på bevis enligt nuvarande lag ledde till frikännande. I den debatten sade Ingemar Mundebo följande: ”När det gäller lågskatteländer kan en regel om s.k. omvänd bevisbörda vid avdragsprövning göra det möjligt för skattemyndigheterna att i större utsträckning ingripa mot otillbörliga förfaranden. Det finns enligt min mening skäl att överväga en sådan regel.” Vad har det nu blivit av denna prövning, herr Mundebo? Såvitt jag kan förstå har det inte hänt någonting. Man kan fråga sig om det är Gösta Bohman och moderaterna som i all tysthet har begravt frågan om en speciell lagstiftning mot svenska företags ekonomiska transaktioner med renodlade skatteflyktsländer som Schweiz och Liechtenstein. Men faktum är att skatteutskottet och riksdagen i denna fråga har begärt att regeringen snabbt skall ta itu med missförhållandena.

Utskottet delar motionärernas uppfattning. Om man inte genom internationella överenskommelser snabbt kan komma till rätta med rådande missförhållanden, återstår endast att pröva frågan om interna åtgärder av t.ex. den art som motionen aktualiserat.” Budgetministern har i sitt interpellationssvar konstaterat att några snabba internationella överenskommelser med Schweiz och Liechtenstein inte är i sikte. Därmed återstår det knappast något annat för regeringen än att effektuera riksdagens krav på en intern svensk lagstiftning för att ge möjlighet till skärpta åtgärder mot i varje fall vissa typer av ekonomiska transaktioner med länder som Schweiz och Liechtenstein. Jag vill därför fråga budgetministern hur han nu avser att agera. Vore det inte lämpligt att tillsätta en offentlig utredning för att utforma den lagstiftning som behövs för att bättre kunna komma till tals med de företag och enskilda personer som utnyttjar de möjligheter som skatteflyktsländerna ger att undgå skatt eller att begå renodlade skattebrott? Det är en väg att gå. Eventuellt kan budgetministern föreslå en annan väg. Det viktiga är att vi kommer fram till förslag om åtgärder. Jag vill också ställa frågan om det inte också är dags att pröva om inte dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz bör sägas upp. Det kan inte vara en självklarhet att vi till varje pris skall hålla fast vid ett dubbelbeskattningsavtal med ett skatteflyktsland som Schweiz, som binder oss alltför mycket när det gäller att bekämpa skattefusk i samband med svenska utlandstransaktioner. Också på det internationella planet finns det enligt min mening anledning för den svenska regeringen att agera med större kraft än den nu gör. Flera EG-länder har stora problem med Schweiz och Liechtenstein på skatteflyktsområdet. Det borde därför vara möjligt för den svenska regeringen, eventuellt i samverkan med de övriga nordiska länderna, att med EG ta upp frågan om en gemensam linje mot de två skatteflyktsländerna i Europa. En sådan gemensam aktion från Nordens och EG:s sida, som klart ligger inom det möjligas ram, skulle kunna få stor betydelse för att få Schweiz och Liechtenstein att inse att det inte längre är möjligt att profitera på det övriga Europas skattelagstiftning.
Herr talman! Vi är säkerligen helt överens om vikten av ett intensivt arbete för att bekämpa internationella skattebrott och för att så långt det någonsin är möjligt minska chanserna till skattefusk och skatteflykt. Som framgår av det utförliga svar som jag lämnade har Sverige också under senare år bedrivit ett omfattande arbete med det målet. Nu är det inte så lätt att nå resultat, då man har att förhandla med länder som inte känner samma engagemang och inte har samma bestämda målinriktning. Vi har emellertid, det hoppas jag ändå framgår av mitt svar, i olika internationella organ intensivt arbetat på att flytta fram positionerna, på att få avtal och på att få bättre och effektivare avtal än dem som vi nu har. Jag tror ändå att det konstaterande som jag gjorde i mitt interpellationssvar håller vid en objektiv bedömning, nämligen att Sverige i dessa internationella sammanhang har varit pådrivande och aktivt och intensivt arbetat på att nå resultat. Lennart Pettersson uppfattade mig som utpräglat pessimistisk. Jag vill kanske inte hålla med om att den etiketten är riktig. När det gäller möjligheterna att nå ett snabbt resultat är jag pessimistisk. Jag är också besviken över att det internationella arbetet inte har avancerat längre. Det är ändå min tro att det arbete som bedrivs — i OECD, Europarådet och vid bilaterala förhandlingar med olika länder — kommer att ge resultat och att länder som exempelvis Schweiz och Liechtenstein inte kan undgå att ta intryck av de uppfattningar som finns, inte bara i vårt land utan också i flera andra länder. Jag ser alltså inte med utpräglad pessimism — inte ens med viss pessimism — utan med en viss optimism på detta och tror att vi så småningom skall kunna nå resultat. Vi kommer i vart fall att från svensk sida driva det här arbetet så aktivt och intensivt som vi kan göra, och vi hoppas självfallet på samverkan också med andra länder. När det sedan gäller vad vi kan göra ensidigt på nationell nivå vill jag framhålla att det ingalunda är så att olika idéer och uppslag har varit begravda. Det har sedan rätt lång tid inom BRÅ — brottsförebyggande rådet — funnits en arbetsgrupp som sysslar just med åtgärder mot internationell skatteflykt. Den arbetsgruppen är nu i slutskedet av sitt arbete, och jag hoppas att om ett par månader få förslag från gruppen. Dess förslag kommer sedan att bli underlag för regeringens fortsatta arbete med denna fråga. Jag vill, innan ytterligare kommittéer eller arbetsgrupper eventuellt tillsätts, alltså avvakta förslag från den arbetsgruppen. Jag vet att den arbetat på ett seriöst och målinriktat sätt. Slutligen frågade Lennart Pettersson om det inte var dags att säga upp dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz. Jag är inte beredd att föreslå att vi nu skall göra det. Som jag nämnde i svaret kommer vi inom kort att uppta nya förhandlingar med den schweiziska skatteförvaltningen. Vi bör— innan andra åtgärder vidtas — se om vi inte kan nå resultat med dessa förnyade Nr 30 förhandlingar. Vi kommer i vart fall från svensk sida att göra allt vi kan för att Fredagen den nå resultat i de förhandlingarna. 16 november 1979 Det är dessutom så att Sverige har en del nytta av att ha ett dubbelbe skattningsavtal med Schweiz. Dubbelbeskattningsavtalen är ändå till fördel Om åtgärder för när det gäller att komma till rätta med många av de vardagliga situationersom — att bekämpa vissa kan uppkomma länder emellan på skatteområdet, och jag upplever alltså att — internationella vi har nytta av att ha de avtalen. Dessutom är båda länderna medlemmar av = skattebrott OECD, och det finns en allmän linje som innebär att OECD-stater bör ha dubbelbeskattningsavtal med varandra. I nuläget är jag alltså inte beredd att förorda att detta dubbelbeskattningsavtal sägs upp.

Herr talman! Jag betvivlar inte att det pågår ett intensivt arbete från svensk sida när det gäller att få fram regler för att bekämpa internationell skatteflykt genom gängse kanaler. Men man måste ändå konstatera, herr budgetminister, att det inte ger något resultat. Det ger resultat i relation till andra länder, där vi redan har ett hyggligt samarbete. Det är i och för sig bra att man förfinar och bygger ut det samarbetet, men det ger inga väsentliga resultat i relation till de två skatteflyktsländerna i Europa, nämligen Schweiz och Liechtenstein. Det är i det läget som vi från riksdagens sida har anledning att av den svenska regeringen begära litet nya grepp i kampen för att bekämpa den internationella skatteflykten och den skatteflykt som sker från Sverige till skatteflyktsländerna Schweiz och Liechtenstein. Budgetministern var nöjd med det arbete som bedrevs under regeringens ledning, men vi kan bara kontatera, bl.a. på basis av skatteutskottets betänkande, att man inte är lika nöjd i riksdagen.

Det är en direkt beställning, herr Mundebo, från riksdagens sida. Eftersom vi vet — och det framgår ju av interpellationssvaret — att det inte kommer snabba resultat, är det alltså dags för budgetministern att gå från ord till handling. Nu säger budgetministern att man f. n. arbetar med de här frågorna inom ramen för brottsförebyggande rådet. Därför vill jag fråga: Kommer det då ett förslag från brottsförebyggande rådet om ändrad lagstiftning rörande möjlighet till omvänd bevisbörda när det gäller ekonomiska transaktioner med skatteflyktsländer? Eller är det så att brottsförebyggande rådet enbart handlar inom ramen för nuvarande lagstiftning? Gör rådet det, är det totalt ointressant vad rådet har för sig, för i så fall kommer det inte att kunna lägga fram några förslag som gör det möjligt att komma till rätta med de problem som finns när det gäller skattebrottsligheten över gränserna. Det krävs alltså de nya grepp som budgetministern själv talade om för två 1 år sedan, när vi diskuterade dessa frågor, men som han i dagens interpellationssvar inte sade ett enda ord om. Det var därför jag undrade huruvida det pågick en reträtt från regeringens sida i denna fråga, precis i motsats till vad riksdagen begär. Riksdagen är mer och mer engagerad för att man skall vidta interna och ensidiga åtgärder mot dessa skatteflyktsländer, som inte på något sätt följer de internationella spelregler som är rimliga i detta fall och som andra länder följer, utan tvärtom profiterar på det samarbete som andra länder bedriver och de spelregler som de har ställt upp. Det gäller samarbetet skattemyndigheter emellan för att bekämpa den internationella skattebrottsligheten. Sedan några ord om dubbelbeskattningsavtalet. Ingemar Mundebo sade att han f. n. inte är beredd att säga upp dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz. Det tror jag är en riktig linje. Jag instämmer gärna i Ingemar Mundebos uttalande. Vad man däremot bör göra är att utreda frågan: Vad är det för föroch nackdelar med att från svensk sida upphäva dubbelbeskattningsavtalet med Schweiz? Fördelarna med ett dubbelbeskattningsavtal med Schweiz är ingalunda så stora som dubbelbeskattningsavtal med andra länder, vilka följer de spelregler som vi har i internationella sammanhang på skatteområdet. Vad jag begär är enbart en utredning, där man tittar på föroch nackdelarna. Bara det faktum att man i Sverige tillsätter en utredning för att titta på det här dubbelbeskattningsavtalet kan vara ett memento för de schweiziska myndigheterna, därför att de tror att de olika länderna, trots att de är irriterade, ännu inte är beredda att gå från ord till handling. Därför skulle det vara till stor nytta att göra så. Till slut en liten fråga vad gäller det speciella avtal som nu inte går igenom i det schweiziska parlamentet, nämligen beskattningen av pensionsförsäkringar. Där säger budgetministern att man ”med kraft vid förnyade förhandlingar kommer att vidhålla den svenska inställningen”. Jag vill på den här punkten fråga: 1. Vilka förhoppningar har man då från svensk sida på att kunna få igenom kraven i det nya läget? 2. Vad är orsaken till att Schweiz säger nej? 3. Vad kan Sverige inom ramen för gällande avtal göra för att hävda de svenska intressena på den här punkten?
Herr talman! Nej, det är inte någon reträtt. Det pågår i stället ett intensivt arbete med att flytta fram positionerna för att nå det mål varom vi är ense, nämligen att bekämpa internationella skattebrott. Det arbetet pågår på både nationell och internationell nivå, och jag har ganska utförligt beskrivit det i mitt interpellationssvar. Jag kan inte nu redogöra för vilka förslag arbetsgruppen inom brottsförebyggande rådet kommer att lägga fram. Arbetsgruppen är, som jag nämnde, i slutskedet av sitt arbete. Jag tror, herr talman, att även om jag vore informerad om alla detaljer skulle jag nog inte redogöra för dem ett par månader innan arbetsgruppen själv lägger fram sitt resultat. Vi får alltså vänta Nr 30 ytterligare en kort tid på att få förslaget från arbetsgruppen som underlag för Fredagen den ett fortsatt intensifierat arbete på att bekämpa de internationella skattebrot — 16 november 1979 ten. Jag är, som jag sade i mitt förra inlägg, besviken över att vi ännu inte har Om åtgärder för nått resultat i överläggningarna med Schweiz. Sverige är ju inte ensamt om att — art bekämpa vissa inte ha kunnat nå de mål man har uppsatt i överläggningarna med just — internationella Schweiz. Jag är dock inte pessimistisk beträffande möjligheterna att så skattebrott småningom nå en överenskommelse. Det är ju med förhoppningen om att den här gången kunna nå ett resultat som vi ånyo tar upp förhandlingar om pensionsförsäkringar. Det är självfallet omöjligt att göra några säkra prognoser om vad som kommer att hända i de förhandlingarna, men jag vill ändå på Lennart Petterssons konkreta fråga svara att vi går till dessa förhandlingar i förhoppningen att nå framgång. Vi behöver en sådan överenskommelse som underlag för att tillfredsställande kunna bevaka våra svenska intressen. Det är av den orsaken jag är så angelägen om överenskommelsen; utan den har vi i dag otillräckliga instrument för att nå resultat.
Herr talman! Det här avtalet med Schweiz om pensionsförsäkringar, som gick i stöpet, är bara en liten detalj i ett stort komplex.

Det misslyckade avtalet är alltså bara ett symptom på att vi — tyvärr — står inför en benhård attityd. Därför tror jag det är dags för den svenska regeringen att gå från ord till handling och vidta interna svenska åtgärder för att, i varje fall i relation till de här skatteflyktsländerna, få en ökad kontroll över de ekonomiska transaktioner och det kapital som utgår till dessa länder och till de speciella skatteflyktsbolagen. Det är alltså så att man i ett land som detta har dubbelt så många sådana här brevlådeföretag för utländskt kapital som man har invånare i landet. Det finns anledning att fråga sig om Sverige bör lägga fingrarna emellan när det gäller att ta itu med det svenska kapital som har ekonomiska transaktioner med de här brevlådeföretagen. Det är detta som gör att kravet på omvänd bevisbörda när det gäller att motivera varför man för ut kapital till de här företagen i Liechtenstein är så absolut nödvändigt. Därför är det också förvånande att budgetministern inte vill säga vad han anser i den här grundläggande frågan. Är han beredd att föreslå en regel om omvänd bevisbörda eller är han det inte? Han hänvisar bara rent allmänt till det brottsförebyggande rådet. Jag har inte ens fått besked om i vilken riktning det brottsförebyggande rådet arbetar, utan jag har bara fått veta att rådet jobbar inom det här området. 13 Arbetar rådet inom ramen för den nuvarande lagstiftningen eller har rådet direktiv att lägga fram förslag i den riktning som jag föreslagit, nämligen förslag till omvänd bevisbörda? Budgetministern var tidigare intresserad av detta. Dessutom har skatteutskottet krävt en sådan regel inom ramen för sitt krav på interna svenska åtgärder mot den här typen av tvivelaktiga ekonomiska transaktioner.

Herr talman! Jag vill då bara konstatera att jag inte fått ett enda konkret besked av budgetministern när det gäller åtgärder på det nationella planet mot den internationella skatteflykten.